Fru talman! I betänkande 1990/91:UU8 sade utrikesutskottet: Mot bakgrund av de uttalanden utskottet tidigare gjort rörande svenskt medlemskap i EG anser utskottet att ytterligare informationsinsatser är nödvändiga i syfte att främja en allsidig belysning av och diskussion om Sveriges Europasamarbete. Utskottet förutsätter att regeringen kommer med förslag med denna innebörd.

Man har alltså infört ett nytt begrepp. När utrikesutskottet talar om Europasamarbete har det hos regeringen blivit fråga om europeisk integration. Någon fördelning av summor på olika informationsinsatser förslås inte i denna proposition. När man sedan i regeringsbeslutet i juni 1992 skulle fördela pengarna hamnade 35 miljoner kronor hos Utrikesdepartementet och 15 miljoner kronor hos den nyinrättade delegationen för informationsinsatser om europeisk integration. Detta vållade en kraftig indignation i den allmänna opinionen. Under sommaren diskuterades dessa frågor, och den 8 oktober ändrade regeringen fördelningen så att ytterligare 10 miljoner fördes över till delegationen från Utrikesdepartementet. Av de medel som delegationen har fördelat har en mycket liten del gått till organisationer och verksamhet som inte önskar ett medlemskap i den europeiska unionen. I huvudsak har dessa pengar gått till organisationer som antingen inte har tagit ställning eller som är för ett medlemskap. Jag kan inte finna att det är helt i enlighet med andemeningen i de beslut som riksdagen har fattat beträffande inriktningen av informationsinsatsen. Allsidighet, bredd och flexibilitet i informationsinsatserna har inte uppnåtts. Jag anser att kritik borde ha riktats mot regeringen för den bristen. Fru talman! Jag yrkar bifall till min meningsyttring i avsnitt 16 c.

Fru talman! Jag kan instämma i delar av den kritik som framfördes här senast mot regeringens handläggning av informationsinsatser beträffande europeisk integration. Jag var den som anmälde ärendet för konstitutionsutskottet på uppdrag av den socialdemokratiska gruppen i kulturutskottet. Regeringen tvingades sedan också att ändra sig och föra över ytterligare 10 miljoner kronor till olika organisationer. Jag är för min del beredd att nu acceptera detta med den markering som har gjorts i det särskilda yttrandet från socialdemokraternas sida. Det är också en viss markering av att det är viktigt att regeringen nu faktiskt ser till att handlägga den här frågan på ett rimligare sätt. Jag skall dock i huvudsak göra några kommentarer till avsnitt 16 d om handläggningen av Sveriges Radio AB. Även i den frågan har jag lämnat en anmälan till KU. Den gäller framför allt tre punkter. En av punkterna handlar om uttalanden som kulturministern på regeringens vägnar gör inför Sveriges riksdag om förutsättningarna för ett nytt avtal mellan Sveriges Radio och staten. Kulturministern har sagt att de överenskommelser som tidigare har gjorts mellan riksdagspartierna gäller. Strax därefter meddelade regeringen att man på en rad avgörande punkter har ändrat på de överenskommelser som har gjorts. Man har tagit ställning som strider mot detta. Jag menar att dessa ändringar är så pass allvarliga att man har anledning att ifrågasätta vilka krav man skall ställa på regeringens redogörelser inför riksdagen. Man kan säga att detta är mer en politisk än en konstitutionell fråga, men den har den konstitutionella bäringen att regeringen på något sätt måste kunna tolereras av en majoritet i riksdagen. Det är förutsättningen för parlamentarismen. Den andra punkten i min anmälan gäller att kulturministern har sagt att man har haft en arbetsgrupp mellan departementet och ägarna för att arbeta fram en plan för extra bolagsstämma, aktieöverlåtelser m.m. Ägarna som då åberopades känner inte till att något sådant har förekommit. Enligt deras uppfattning är det som kulturministern påstår felaktigt. Är det rimligt att riksdagen ur konstitutionell synpunkt accepterar att regeringen, i detta fall genom kulturministern, lämnar felaktiga uppgifter till riksdagen? Det borde åtminstone vara en tillräcklig grund för att man skall undersöka om så de facto har skett. Dessa två frågor har inte kommenterats av KU. Från KU:s sida har man över huvud taget inte nämnt att dessa frågor har anhängiggjorts i form av en anmälan. I den tredje punkten riktade jag kritik mot en regeringsskrivelse som var mycket sent inlämnad. Man fattade beslut i slutet av förra året, den 19 december. Riksdagens juluppehåll var planerat till den 19. Detta ledde till att kulturutskottet tvingades att sammanträda innan motionstiden hade gått ut. På den punkten har dock konstitutionsutskottet kommit med en viss, om än något mjuk, kritik. Den bör ändock vara så pass tydlig att regeringen borde inse att den i fortsättningen bör bedriva denna verksamhet med litet större skyndsamhet och inte närmast provocera -- vilket jag uppfattade det som -- riksdagen genom att vänta en hel vecka med att lägga fram ett ärende på riksdagens bord efter det att man fattat beslut. Därmed kunde inte heller motionstiden börja löpa. Fru talman! Slutligen tycker jag att man inom KU skulle fundera över hur man skall hantera anmälningsärenden fortsättningsvis. Jag menar att det är rimligt att det som är utgångspunkten för en granskning på något sätt skall anmälas i handlingen. I detta fall är det två anmälningar -- dels om informationsverksamheten beträffande den europeiska unionen, dels kulturministerns handläggning av dessa ärenden -- som inte finns med. I och med detta har jag inget annat yrkande än de som har framförts ifrån socialdemokraternas sida i KU.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

Fru talman! Det här betänkandet, som handlar om hyreslagen och förändringar i den, kan man litet förenklat säga innehåller två typer av förslag. För det första vill regeringen med sin proposition förbättra skyddet för alla dem som av ekonomiska skäl har svårt att klara sina boendekostnader. För det andra vill man försämra skyddet för dem som är störande och som därför inte längre är välkomna i sin lägenhet. På båda dessa punkter är minoriteten och majoriteten i utskottet i princip överens. För att ta det sista först: Vi tycker att det är orimligt att begära av någon att man skall behöva stå ut med allvarliga störningar i boendet. Alla har rätt att bo tryggt och kunna sova om nätterna. Vi kan därför ställa upp på de förslag som innebär att man vid mycket allvarliga fall av störningar skall kunna säga upp en hyresgäst. Men jag vill betona att det handlar om mycket allvarliga störningar; våld eller hot om våld nämns som exempel. Utskottet gör en del justeringar och preciseringar som rättar till en del skönhetsfel i propositionen. Det är bra. När det gäller skyddet för dem som av ekonomiska skäl har svårt att klara sitt boende, gör utskottsmajoriteten visserligen en del förbättringar jämfört med det ursprungliga förslaget, men det räcker inte. De förslag som läggs står inte i rimlig proportion till den oerhört dramatiska utveckling som i dag sker i landet. Under de två senaste åren har 166 000 människor, enligt Boverkets beräkningar, tvingats försämra sin boendestandard på grund av ekonomin. Antalet vräkningar har ökat och uppgick i fjol till 6 000. Alla rapporter tyder på att antalet vräkningar ökar ytterligare i år. För första gången sedan 1940-talet ökar trångboddheten i landet. För dem som har små ekonomiska resurser blir porten till den ordinarie bostadsmarknaden allt svårare att ta sig igenom. Det finns flera orsaker till den oerhört dramatiska förändringen. Viktigast är naturligtvis den kraftiga nedskärningen av bostadssubventionerna, den allmänna konjunkturnedgången och ökningen av arbetslösheten. Men det är inte bara ekonomiska förklaringar som ligger bakom, utan en hel serie förslag till regelverk på bostadsmarknaden -- var för sig ganska små och harmlösa förändringar -- har tillsammans bidragit till den här dramatiska utvecklingen. Jag skall som allra hastigast nämna några exempel. Det började redan omedelbart efter regimskiftet med att den nya regeringen förändrade stödsystemet så att de allmännyttiga företagen i dag har precis samma villkor som de privata värdarna. Nästa steg som vi här i kammaren inom kort skall ta -- jag befarar att det, tyvärr, blir så -- är att de allmännyttiga företagen också i all annan lagstiftning likställs med de privata. Följden blir naturligtvis att de allmännyttiga företagen meddelar sin uppdragsgivare, kommunen: Nu kan vi inte längre ta större socialt ansvar än de privata värdarna. Nu har vi precis samma spelregler som de privata värdarna. Därför måste vi behandla våra bostadskonsumenter med samma kritiska ögon som alla andra gör. Vi spelar på samma karga marknad som alla andra. Det är detta som sammantaget har lett till stora förändringar. I en kommun som inte ligger så långt från huvudstaden har det kommunala bostadsföretaget meddelat att långtidsarbetslösa inte längre tas emot. Det är ett alldeles för stort risktagande att välkomna sådana i våra lägenheter, säger man. I väldigt många kommuner meddelar det kommunala bostadsföretaget att man inte längre kan ta emot fler invandrare. Det är alltså inte bara människor som av olika skäl kan betraktas som störande eller besvärliga utan också andra oerhört stora grupper som omfattas av den här hårdare attityden på bostadsmarknaden. En mängd enskilda tragedier blir resultatet. Det är sådant här som döljer sig bakom den oerhört dramatiska statistiken. 166 000 människor har nämligen under de senaste åren tvingats flytta. Från majoritetens sida kommer man naturligtvis att säga: Det här förslaget och det här betänkandet kan väl ändå inte bidra till en sådan här utveckling. Det är sant. Den kan inte det. Som jag sade förut kan varje isolerat förslag i sig kan tyckas rätt så harmlöst. I det här fallet rör det sig faktiskt om ett i och för sig litet steg, men ett steg i rätt riktning. Sammantaget skapar ändå de här regelförändringarna ett oerhört kärvt klimat. Därför ville vi socialdemokratiska reservanter med hjälp av det här betänkandet skärpa det skyddsnät som nu mer än någonsin behövs för de hyresgäster som har det besvärligt ekonomiskt och som, tyvärr, blir allt fler. Självfallet står jag bakom samtliga s-reservationer. Jag nöjer mig dock med att yrka bifall till reservation nr 1 om återvinningsfristen. Det gäller alltså den tid som de familjer eller de enskilda som inte längre klarar av sin hyra och som har sagts upp av värden har på sig att rätta till det hela och återvinna sin lägenhet. I dag är den fristen för kort. Regeringen gör en kosmetisk förändring som egentligen inte innebär någon förbättring. Utskottsmajoriteten gör en justering, men denna är inte tillräckligt bra. Vi vill förlänga den här återvinningsfristen, som vi tycker skall vara fyra veckor. Då har man säkert en månad på sig. Under den tiden får man försöka komma till rätta med misstaget. Det är, som sagt, sant att en skillnad om en vecka när det gäller utskottsmajoritetens och - minoritetens förslag om återvinningsfristen kan synas vara högst marginell. Men om kammaren väljer att stödja vår reservation innebär det att ett litet litet steg tas när det gäller att så att säga rulla tillbaka den utveckling som har bidragit till de ökade orättvisorna och den ökade utslagningen på bostadsmarknaden. Nästa betänkande som kammaren skall behandla gäller dramatiskt försämrade villkor för dem som har det ekonomiskt besvärligt. Även där kan ytterligare ett antal små steg tas, just för att värna den sociala bostadspolitiken. Jag hoppas innerligt att kammaren så småningom gör det. Jag yrkar alltså bifall till reservation nr 1 i betänkandet.

Herr talman! Det är mycket positivt att det kommer ett förslag till ny hyreslag. Ett sådant har vi länge väntat på. Man kan undra om inte själva orden ändringar i jordabalken också borde ha ändrats. Folk måste ju förstå vad det handlar om. Vad det handlar är en förbättring av situationen för hyresgäster både för att skötsamma hyresgäster skall få möjlighet att bo i lugn och ro utan störningar och för att de människor som vill göra rätt för sig men som av någon anledning inte har kunnat betala sin hyra i tid ändå skall få en chans att bo kvar. Därför finns det en hel del positiva inslag i lagstiftningen. Men jag skulle vilja ställa en fråga till regeringens företrädare, men det finns inte någon sådan här: Hur kan det komma sig att detta tagit så lång tid? Hyreslagskommittén var färdig 1991 med sitt förslag. Vad har man gjort? Så omfattande är inte den här propositionen att det behövs två år för att få fram ett lagförslag. Möjligtvis antyder det att intresset från regeringens sida inte har varit alltför stort. Det är, som sagt, trots allt viktigt att det här förslaget i dag föreligger och att vi kan göra en del förändringar. I själva propositionen finns det en del förslag som jag ser positivt på, t.ex. att förverkandefristen utökas till en vecka och man inte skall kunna kräva att en ny hyresgäst skall betala en tidigare hyresgästs hyresskuld, som tidigare gällde. Vidare är det bra att utskottsmajoriteten har tagit upp definitionen av detta med störande hyresgäster och att man påpekar att det inte handlar om anledningen till att någon är störande eller om att peka ut en viss grupp, de psykiskt sjuka -- som man från regeringens sida har pekat ut. I stället pekar man på att det handlar om arten av grav störning. Det är det väsentliga när det gäller diskussionen om förverkad hyresrätt. Det väsentliga är alltså inte t.ex. om en person är psykiskt sjuk. Herr talman! Vi i Vänsterpartiet är alltså positiva till en del av förslagen i propositionen och betänkandet. Men det finns också en hel del minustecken och brister som vi tycker att det borde ha gått att komma till rätta med. Vi instämmer därför i samtliga s-reservationer. Vidare yrkar jag bifall till meningsyttringen vad gäller mom. 2 om förverkandefristen, mom. 7 om upprepade betalningsförseelser och mom. 18 om kabel-TV. Jag skall helt kort förklara varför vi har dessa yrkanden. Herr talman! Det grundläggande, nämligen den allvarliga situation på bostadsmarknaden som många människor i dag upplever -- Lars Stjernkvist var inne på den frågan -- har man från majoritetens sida över huvud taget inte tagit upp. Att antalet vräkningar ökar och att problemen kan vara stora för människor som faktiskt vill betala sin hyra, som vill bo kvar och som vill sköta sitt boende nämns alls inte. Det viktiga här tycker jag är att förverkandefristen, som utökas med några dagar, är för kort. Vi i Vänsterpartiet kräver att förverkandefristen skall vara två veckor. Det beror just på att de allra flesta som hamnar i nämnda situation inte gör det därför att de inte vill betala sin hyra utan därför att de har akuta ekonomiska problem. Sedan gäller det återvinningsfristen. Vi anser, i likhet med Socialdemokraterna, att den skall vara fyra veckor just för att människor skall ha en möjlighet att bo kvar. En bostad är inte någon handelsvara, som de borgerliga partierna i många sammanhang hävdar, utan bostaden är en grundläggande social rättighet. Vi måste till det yttersta se till att människor inte mot sin vilja tvingas flytta därför att de inte har råd med boendet. De skall ges möjlighet att hitta ett sätt att komma ur sin ekonomiska situation, få hjälp från socialnämnden eller på annat sätt och kunna bo kvar. Frågan om upprepade betalningsförseelser tas upp i vår meningsyttring, men Socialdemokraterna har bara ett särskilt yttrande. Jag undrar varför Socialdemokraterna inte vill ta upp den frågan. Det finns klara och konkreta anledningar -- även om det inte rör sig om oförutsedd sjukdom -- till att människor borde få en chans. Jag tror att samtliga här som är intresserade av bostadsfrågor har fått konkreta exempel på att det har varit förutsebart när människor inte har betalat sin hyra. Det kan vara långvarig sjukdom eller annat som har inträffat, men man har trots allt inte kunnat övertyga värden och därmed inte fått bo kvar. Jag tycker alltså att vi skulle kunna vara överens på den här punkten. Jag vill också ta upp frågan om kabel-TV, som har varit föremål för viss diskussion. Jag hade hoppats på en reservation från Folkpartiet, eftersom delar av Folkpartiet och Vänsterpartiet har förefallit vara överens på den här punkten, nämligen om att avgifter för kabel-TV inte borde räknas in i hyran. Jag saknar både en reservation och ett särskilt yttrande, och jag ser fram mot att höra Olle Herr talman! Jag stannar här och står kvar vid mitt tidigare yrkande. Jag konstaterar att vi måste ha en förstärkt hyreslagstiftning för att kunna se till att människor har möjlighet att bo kvar och se till att stoppa utslagningen. Det är de viktigaste insatserna som vi kan göra på hyresområdet.

Herr talman! När jag hörde Lars Stjernkvist i inledningen fick jag nästan uppfattningen att han ville ha en allmän bostadspolitisk debatt, men efter ett tag kom han in på de saker som vi skall diskutera med anledning av detta betänkande. Det är glädjande att vi i de olika partierna är tämligen överens om tagen. Därför tänker jag inte upprepa att vi är överens om förbättringar, utan jag skall närmast ta upp en sak som vi tydligen inte är helt överens om, nämligen återvinningsfristen. När det gäller förverkandefristen råder det i stort sett en ganska bred politisk enighet i utskottet, och den förlängs nu till en vecka. Däremot föreligger delade meningar om längden på återvinningsfristen. I regeringens proposition föreslås två veckor, men utskottsmajoriteten är inte nöjd med det utan föreslår tre veckor. I en reservation, som Lars Stjernkvist nämnde, föreslår Vänsterpartiet ansluter sig till den. Jag vill gärna redovisa majoritetens ställningstagande i den här frågan. Om förfallodagen när det gäller hyresbetalning är den sista dagen i månaden har hyresgästen en vecka på sig att betala hyran innan hyresrätten är förverkad. Eftersom hyresgästen får betala per post, kan hyresvärden behöva avvakta ytterligare ett par dagar innan han kan börja agera. Det kan ta ytterligare några dagar innan återvinningsfristen börjar löpa, just beroende på att hyresvärden dels skall underrätta hyresgästen, dels skall meddela socialnämnden om uppsägningen och anledningen till uppsägningen. Det meddelandet skall gå till den kommun i vilken lägenheten är belägen. Först därefter börjar återvinningsfristen löpa. Enligt majoritetsförslaget skall återvinningsfristen utsträckas till tre veckor.

Vi bedömer också återvinningsfristen som fullt tillräcklig för att socialnämnden skall hinna agera och kunna åta sig ett betalningsansvar, som får uppfyllas även efter återvinningsfristens utgång. Genom ett sådant åtagande från socialnämndens sida förlorar inte hyresgästen sin bostad. I den nya kommunallagen, som vi antog här i riksdagen för ett eller två år sedan, har delegationsmöjligheterna dessutom kraftigt utökats, vilket ytterligare underlättar för sociala myndigheter att kunna agera. Det finns dessutom i förslaget till hyreslag en passus som säger att hyresgästen i klart ursäktliga fall kan få bo kvar i sin hyreslägenhet även om hyresgästen betalat sin hyra efter återvinningsfristens utgång. Hyresgästen kan ha drabbats av sjukdom eller liknande oförutsedda omständigheter. Jag vill i alla fall understryka att det normala givetvis är att hyresgästen skall betala sin hyra i tid. Hyresvärden skall inte behöva finna sig i att hyran betalas långt senare än vad som står i hyresavtalet. En väl fungerande fastighetsförvaltning bygger på att hyresgästerna betalar sin hyra enligt gällande hyresavtal. Jag hade tänkt att nu gå in på begreppet störande hyresgäster, men jag lämnar det avsnittet just beroende på att vi är helt överens om de förändringar och förbättringar som görs i bostadsutskottets betänkande. Herr talman! Jag skulle vilja avsluta mitt anförande med att säga, att i det betänkande som vi nu diskuterar tas delar av hyreslagstiftningen upp. En allmän uppfattning om hyreslagen är att den är både svåröverskådlig och ganska svår att förstå för gemene man. När man läser propositionen ser man att regeringen utlovar en redaktionell och språklig översyn. Det är bra.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

Herr talman! Jag vill ta upp en mindre del av betänkandet, och det handlar om rätten att avstå från kabel-TV och möjligheten att slippa betala för något som man inte alls vill ha. Diskussionen är inte ny, och den värsta debatten får väl anses ha blåst över. Men jag tycker, precis som Eva Zetterberg, lika fullt att frågan är principiellt och ideologiskt viktig. Det förslag om en ny hyreslag som i dag ligger på riksdagens bord är bättre än tidigare lag, men den ger fortfarande inte den enskilde hyresgästen möjlighet att säga nej och slippa betala för kabel Innehav av kabel-TV jämställs med gemensamma nyttigheter som vatten, el, tvättstuga och lekplatser. Ända från början när kabel-TV på allvar började introduceras i vårt land -- i min hemstad Malmö var man bland de första att installera kabel TV i stor omfattning -- kritiserades detta synsätt. Många hyresgäster klagade och opponerade sig mot det kollektiva beslutandet över deras huvuden, men alltid förgäves. I flera domar, också i högre instans, har man ställt sig på kollektivets sida mot individens egna beslutandemöjligheter. Jag har alltid funnit detta lika stötande. Jag kanske skall säga att jag personligen inte har någonting emot kabel-TV som sådan. Jag har själv bortåt 15 kanaler -- även om jag måste säga att mycket av det som visas är av diskutabel kvalitet. Men det är inte poängen. Det viktiga är att jag anser att den som inte vill ha dessa kanaler heller inte skall behöva betala för dem. Så är det tyvärr inte i dag. Om kabel-TV installeras får man i varierande grad ett antal kanaler utöver de svenska kanalerna, vare sig man vill eller inte. Tekniken möjliggör både installering av kabel-TV i omgångar och filtrering och avgränsning av innehavet. Det finns alltså inga tekniska skäl för att påtvinga alla hyresgäster kabel-TV. Det är endast praktiska och ekonomiska skäl som i sann kollektivistisk anda har varit vägledande. Principen tycks vara att någon annan alltid vet bättre än man själv. Herr talman! Det är sant att den här beslutsmodellen är enkel och smidig. Den är ganska typisk för hur vi i Sverige under många år har resonerat. Ganska talande för hur man från bostadsföretagen och hyresgäströrelsen ser på de här principiella synpunkterna är den kommentar som jag ofta har mött under de här åren: Äsch, det här med kabel TV är väl ingenting att tjafsa om. Vi hade en precis likadan diskussion om tvättstugor på 60-talet, och den debatten har ju alla glömt. Herr talman! Detta är ju ett pragmatiskt synsätt, men det är inte desto mindre stötande. En av våra viktigaste uppgifter i den här kammaren är att öka medborgarnas möjligheter att själva bestämma över sina liv. Att påtvinga människor någonting som de inte vill ha ökar inte friheten. Det är precis tvärtom. Det är därför med visst vemod, får jag väl säga, som jag här får argumentera för vad jag tycker är riktigt -- och vad jag faktiskt tycker är väldigt liberalt -- utifrån en vänsterpartistisk meningsyttring. I korthet fångar den mycket väl det som jag anser vara en självklarhet. Eva Zetterberg begärde en förklaring. Möjligen kan min förklaring smältas av Eva Zetterberg. Jag försökte de aktuella dagarna att hjälpa min hustru att föda medlem nummer två i familjen, som sedermera också kom den 28 april. Jag hoppas att Eva Zetterberg tycker att det är ett tillräckligt skäl till att jag inte kunde vara närvarande vid utskottets sammanträde. Jag får väl också säga att den uppfattning som jag har inte delas av alla mina partivänner. De kan säkert uppfatta mig som något rigid. Utskottet i övrigt tycker tydligen inte att människor själva skall få välja vad de skall kunna se på sina TV-apparater i vardagsrummen. Det tycker jag är konstigt. I varje fall tycker tydligen utskottet att människor skall betala får något som de varken vill betala för eller ens ha. Man skall t.o.m. kunna bli vräkt från sin lägenhet om man inte snällt ställer upp på de här villkoren. Herr talman! Ännu konstigare blir utskottets ställningstagande när man hänvisar till regeringens departementspromemoria om ändringar i hyresförhandlingslagen. Den syftar ju till att stärka hyresgästernas ställning och ge dem större möjligheter att själva bestämma, dvs. stå utanför det kollektiva förhandlingssystemet. Det betyder rimligen att man också skall kunna välja bort kabel TV. Detta är en bra utveckling som stärker individen mot kollektivet. Det hade varit naturligt att utskottet också i frågan om kabel-TV hade gått på samma ideologiska linje. Men så har det tyvärr inte blivit. Herr talman! Avslutningsvis vill jag bara för tydlighetens skull komma in på ett omtalat fall i Hässleholm. Där vägrar en 85-årig dam att betala kabel-TV-avgiften. Hon hotas nu med vräkning. Jag talade senast med henne för några timmar sedan. Man har inte gett vika. Man vill att hon skall bli vräkt, men ännu har hon inte blivit det. I hennes fall handlar det dock om en bostadsrättsförening. Då gäller som bekant en speciell lagstiftning. Jag har i en motion i det här ärendet föreslagit att regler liknande dem som vi i den här diskussionen talar om skall gälla, men den motionen kommer först att behandlas till hösten. Principiellt är det givetvis ingen skillnad mellan en bostadsrättsinnehavares och en hyresgästs möjlighet att säga nej till kabel-TV och slippa betala för något som de inte alls vill ha. Vi svenskar är ju ett fogligt folk, även om det under de senaste åren har knakat en del i de fasta fogarna. Men, herr talman, det är skönt, och det är tur att det finns oppositionella personer, som Martha Högberg i Hässleholm, som orkar stå emot när etablissemang och beslutsfattare marscherar fram i stram takt. Martha Högberg är ju ändå 85 år. Om vi skall fullgöra vårt uppdrag -- de enskilda väljarnas uppdrag -- i det här huset vore det nog på tiden att vi i viktiga principiella frågor inte så ofta valde att solidarisera oss med starka och mäktiga organisationer eller intressen utan mer entydigt valde att stå på de enskildas sida. Det kanske skulle vara litet mer ideologi framför det pragmatiska och praktiska. Frågan om kabel-TV är för mig både ideologisk och principiell, som jag inledningsvis sade. Jag vill med detta faktiskt yrka bifall till Lars

Herr talman! Vi skall nu debattera BoU19, Minskad statlig reglering av kommunernas ansvar för boendefrågor. Det låter inte särskilt dramatiskt, men det är en viktig del i de borgerliga partiernas plan för omvandlingen av bostadsmarknaden. För oss socialdemokrater är en god bostad åt alla grundläggande i bostadspolitiken. Vi tror på det demokratiska system där valda politiker kan ställas till svars för sitt handlande. Skall vi kunna föra en rättvis bostadspolitik som tar hänsyn till människors behov, måste vi ha bostadspolitiska instrument. Det är dessa instrument som regeringen nu vill ta ifrån oss. Nu är det marknaden som skall ta ansvar. Marknaden skall planera och fördela. Men marknaden kan inte ställas till svars, och marknaden har inget samvete. På område efter område flyttas nu ansvaret från den offentliga sektorn till den privata. Lösningarna skall vara individuella. Samhällets ansvar reduceras mer och mer till att bli någon form av välgörenhetsinrättning för att trots allt upprätthålla skenet av en social trygghet. Detta gäller inte minst på bostadsmarknaden. Majoriteten vill att vi i dag skall fatta beslut som fråntar kommunerna deras ansvar för den kommunala bostadsförsörjningen. Kommuner och fastighetsägare skall få förmedla lägenheter efter egen önskan. För oss socialdemokrater är kommunernas ansvar för bostadsförsörjningen och bostadsförmedlingen viktigt. Dessa hör dessutom ihop. För att de boende i kommunerna skall kunna få en överblick över hur bostadsmarknaden ser ut utan att ta kontakt och anmäla sig som sökande hos varenda fastighetsägare, är det viktigt att det finns en sammanhållen bostadsförmedling i kommunen. Då kan kommunen och byggföretagen få en uppfattning om hur behoven ser ut och vad som efterfrågas. En undersökning visar att i 59 kommuner måste de bostadssökande ställa sig i 22 olika köer hos fastighetsägare för att få en bostad. Det säger sig självt att det är ganska tidskrävande och besvärligt. Det är svårt att få en rättvis fördelning efter en sådan process. Vi tror på samhällsplanering. Vi tror på en demokratisk planering där människor är delaktiga. Det ger mer valfrihet för den enskilda människan än den marknadstyrda planeringen för människor efter köpkraft. Vår modell ger levande områden och samhällen med den kringservice som människor behöver för det goda boendet. Samhällsplanering motverkar segregation. Behovet av samhällsplanering har inte minskat på senare år, snarare tvärtom. Det är enklare att planera bra områden när allt byggs nytt än att förnya de befintliga bostadsområdena. Inom överskådlig tid kommer mycket av byggverksamheten att bestå av förnyelse av de befintliga områdena. En bostadsförmedlings centrala uppgift är att hjälpa människor att få en bostad, oavsett deras sociala och ekonomiska situation. Bostadsförmedlingarna inrättades en gång för att erfarenheten visade att marknaden själv inte lyckades eller kanske inte hade viljan att se till att alla hade tak över huvudet. Det var godtycke, kontakter och pengar som i stället blev de avgörande faktorerna för vem och vilka som gavs möjlighet till en god bostad. Kritik mot bostadsförmedlingarnas verksamhet har inte saknats. Uppgiften att förmedla bostäder, vilka under lång tid har varit avsevärt färre än antalet sökande, har inte varit lätt. En kommunal bostadsförmedling löser inte en bristsituation, den är bara ett fördelningspolitiskt instrument. Men det grundläggande problemet diskuteras sällan. Hur skall vi kunna garantera alla någonstans att bo? Hur skall vi i framtiden undvika systemet med ''social housing'', som man bl.a. har i England, där mindre bemedlade grupper hänvisas till ett boende med lägre standard? Där markeras deras standard och deras utslagning tydligt i samhället. De flesta är nog eniga om att en förändring av bostadsförmedlingarnas organisation och verksamhet är nödvändig för att anpassa dem till nya villkor och nya förhållanden i samhället. Men steget mellan en förändring och ett avskaffande är ganska långt. Ett avskaffande löser definitivt inte de problem som existerar för många bostadsökande. Det kan inte heller frånta kommunen ansvaret att försörja sina medborgare med bostäder. I stället borde vi alla inse fördelarna med att undvika social utslagning och segregering, inte bara för att vara snälla mot svaga grupper, utan för att hela samhället tjänar på det. Sociala spänningar och ökade klyftor ger ofrånkomligen större otrygghet och osäkerhet, vilket alla får känna av. Vi socialdemokrater föreslår att kommunen skall ha kvar ansvaret för bostadsförsörjningen samt en sammanhållen bostadsförmedling. Det skall vara en aktiv och serviceinriktad bostadsförmedling som förmedlar alla lägenheter i kommunen. Kommunen avgör vem som skall svara för verksamheten. Den kan utföras i kommunal regi eller läggas ut på entreprenad. Om vi får gehör för en sammanhållen bostadsförmedling är vi beredda -- men endast då -- att acceptera regeringens förslag om en förmedlingsavgift. Regeringen arbetar på olika sätt för att jämställa de allmännyttiga bostadsföretagen med de privata. Dessa förändringar kan endast accepteras om alla bostadsföretag, även de privata, tar sitt sociala ansvar och om vi får behålla de lagliga möjligheterna att agera för en rättvis fördelning på bostadsmarknaden. Om bostadsmarknaden skall fungera bra för de boende och om kommunerna skall kunna fullgöra sina skyldigheter och ansvara för en bra bostadsförsörjning åt alla, krävs en fungerande bostadsanvisningslag. Även om inte de befintliga lagarna alltid används aktivt i dag, ger de i alla fall kommunerna och de ansvariga politikerna en möjlighet att lagvägen göra en rättvis fördelning av de befintliga bostäderna. Vi socialdemokrater anser därför att den kommunala bostadsanvisningslagen skall vara kvar. Till sist tycker vi att det är positivt att utskottet har enats om ett tillkännagivande om befrielse från stämpelskatten när det gäller övergång från kommunal bostadsstiftelse till kommunalt bostadsaktiebolag. Herr talman! Med de förändringar som nu i rask takt genomförs på bostadsmarknaden, med minskade bostadssubventioner, nya villkor för bostadsföretagen, minskat ansvar och minskade möjligheter för kommunerna att agera kommer bostadssegregationen att öka i vårt land. Jag yrkar bifall till de socialdemokratiska reservationerna och avslag på propositionen.

Herr talman! Minskad statlig reglering av kommunernas ansvar för boendefrågor kan väl låta bra. Jag tror inte att någon av oss som arbetar med bostadsfrågor tycker att det är bra med detaljregleringar eller att staten i onödan lägger sig i vad kommunerna har att göra. Men det är inte riktigt det som saken gäller här, utan det är att den borgerliga regeringen med utskottsmajoritetens goda minne vill avskaffa bostadsförmedlingarna, de instrument som kommunerna har för en kommunal bostadsförsörjning. Vänsterpartiet säger därför självfallet nej till denna förändring. Vi vill ha kvar en bostadsförsörjningslag. Vi anser att den är ett mycket viktigt medel för att få rättvisa i boendet. Vi vill tvärtom stärka den lagen och önskar att det skulle vara obligatoriskt för alla kommuner att ha bostadsförmedling. Men vi menar självfallet också att den kan utformas på mycket olika sätt. Det behöver inte innebära en utökad byråkrati ute i kommunerna, utan varje kommun kan själv avgöra hur bostadsförmedlingen skall skötas. Det kan t.ex. vara så att en tjänsteman som redan har andra uppgifter kan förena dessa med uppdraget att handha bostadsförmedlingen. Vi menar att det är ett allvarligt ingrepp som den borgerliga majoriteten gör när man nu vill avskaffa kommunernas möjligheter på detta område. Jag vill också peka på att vi från Vänsterpartiet tagit upp frågan om segregeringen. Vi menar att denna redan i dag är ett allvarligt problem och vill ha betydligt starkare medel för att försöka minska segregeringen. Vi har därför ett särskilt yrkande på den punkten. Jag tror att vi alla är klara över att segregeringen ökar. Det gavs häromdagen en rapport i Dagens Nyheter om inkomstskillnader och ökad segregering i Storstockholmsområdet, och jag vet att liknande tendenser finns i andra storstäder. Denna fråga är mera aktuell än någonsin. Men den borgerliga majoriteten tycks inte ha något som helst intresse för att åstadkomma förändringar på denna punkt. Herr talman! Jag yrkar avslag på propositionen och instämmer i de socialdemokratiska reservationerna. Men jag vill också yrka bifall till yrkande 2 i motion Bo51, dvs. till vårt yrkande beträffande segregering i boendet. Herr talman! Jag vill till slut dra en parallell som jag tagit upp i andra sammanhang men som fortfarande känns aktuell. Det gäller frågan om bostadsförsörjningen eller människors rätt att bo. Eftersom jag också är intresserad av de kyrkliga frågorna, har jag gjort en jämförelse med situationen vad gäller begravningsväsendet. Man tycks över partigränserna vara helt överens om att samhället har ett ansvar för att var och en får en god begravning, vilken sedan som bekant kan utformas på olika sätt. Det tycks mig märkligt att samma intresse inte tycks finnas vad gäller en god bostad. Jag tycker att det är väl så angeläget att människor kan få bo bra medan de lever. Därefter kan vi också se till att människor dessutom får en bra begravning.

Herr talman! Minskad statlig reglering av kommunernas ansvar för bostadsförsörjningen låter inte särskilt dramatiskt, säger både Marianne Carlström och Eva Zetterberg, och det är det ju inte heller. Men sedan målar de med stora överdrifter upp omfattande förändringar som det inte är fråga om. Det är som om utskottets två värderade ledamöter inte har en aning om att vi har ändrat i regeringens förslag på fyra väsentliga punkter, inte minst på den mycket väsentliga punkt som gäller kommunernas möjligheter att även i framtiden stödja de kommunala bostadsbolagen och bostadsstiftelserna. Detta gör, herr talman, att jag tvingas att något beskriva innehållet i betänkande BoU19, som vi nu behandlar. Utgångspunkten är att förenkla och avbyråkratisera kommunernas hantering av boendet. Alla talar varmt om förenklingar och avregleringar -- det låter ju så bra, som nyss framhölls från denna talarstol -- men när det gäller att verkligen ta tag i frågorna och ta fram de konkreta förslagen kommer samma gamla regleringsdiskussion tillbaka, och då är det tydligen inte lika lätt. Det framlagda förslaget innebär att bostadsförsörjningslagen och anvisningsrättslagen avskaffas och att kommunernas ansvar för bostadsförsörjningen fortsättningsvis skall regleras efter vad som stadgas i kommunallagen och i socialtjänstlagen. Man rensar alltså upp i lagarna. En särskild lag stiftas som gör det möjligt för kommunerna att även i fortsättningen ge ekonomiskt stöd till det enskilda hushållet. Utskottet tillstyrker i sina huvuddrag regeringsförslagen. På fyra punkter gör utskottet förtydliganden, ändringar eller tillkännagivanden. Det gäller för det första i fråga om möjligheterna för kommunerna att fullfölja sina borgensåtaganden i nybyggnadsärenden enligt 1992 års finansieringsregler, i sådana ärenden som ännu inte fullföljts. I dessa fall får kommunen möjlighet att ligga kvar med tidigare utfästelser om kommunal borgen enligt vad som utlovats i samband med att preliminärt beslut fattats. För det andra gäller det ett tillkännagivande om befrielse från stämpelskatt i två år, om en kommunal stiftelse vill övergå till att bli ett aktiebolag. Det gäller också i vissa andra sammanhang. För det tredje -- och det är mycket viktigt -- gör utskottet ett klarläggande om vad som stadgas i kommunallagen om möjlighet för kommuner att även i fortsättningen stödja kommunala bostadsstiftelser ekonomiskt. Enligt kommunallagen blir detta möjligt precis som tidigare gällt i bostadsförsörjningslagen. Vad som i sak förändras i förhållande till vad som tidigare har gällt enligt bostadsförsörjningslagen, förutom de förenklingar som åstadkoms genom att en rad onödiga lagtexter försvinner, är att kommunernas uppgift att göra upp bostadsförsörjningsplaner inte längre skall vara obligatorisk utan blir frivillig. Genom att anvisningsrättslagen avskaffas försvinner kommunernas möjlighet att genom lag tvinga fram en anvisningsrätt. Även här kommer den frivilliga linjen med icke obligatoriska avtal att gälla i framtiden. En effektivisering av förmedlingsverksamheten görs genom att flera konkurrerande förmedlingar får förekomma. En avgift får tas ut, som skall återbetalas om en förmedling inte leder till resultat. Socialdemokraterna vill ha kvar den tvingande lagstiftningen och är tydligen fortfarande motsträviga när det gäller att förenkla. Men det gäller ändock inte helt, och det är positivt. Socialdemokraterna är beredda att gå ett steg åt rätt håll genom att gå med på att bostadsförmedlingsverksamheten, som visserligen även fortsättningsvis skall vara ett kommunalt ansvar, kan läggas ut på entreprenad. Herr talman! Huvudfrågan gäller således det kommunala ansvaret för bostadsförsörjningen. Det finns då anledning att erinra om att förenklingarna i lagstiftningen i praktiken inte innebär några förändringar i kommunernas ansvar för bostadsförsörjningen. Detta ansvar har tidigare inte varit fastlagt i bostadsförsörjningslagen annat än indirekt, genom tvånget att upprätta bostadsförsörjningsplaner och genom möjligheten att tvinga fram anvisningrätt, när frivilliglinjen inte har kunnat hävdas. De nu gjorda förändringarna innebär självfallet inte att kommunerna skall sluta att planera för bostadsförsörjningen. Den kommun som gör det kommer säkerligen snart att möta en stark opinion från kommunmedborgare och olika intresseorganisationer. Kommunala bostadsförsörjningsplaner är minst lika viktiga dokument i framtiden som de har varit hittills. De kommer också att kunna tas fram på precis samma sätt som hittills. För det första visar de kommunala planerna en kommuns ambition för bostadsförsörjningen och ger information om hur kommunen vill lösa bostadsförsörjningsfrågorna. För det andra ger de viktig information till alla entreprenörer och andra intressenter om vilka kommande projekt som kan bli aktuella att sätta i gång och som kan innebära sysselsättning inom entreprenad och byggbranschen. Jag tror inte att kommunerna vill avhända sig möjligheten att ge information till allmänheten och andra intressenter. Arbetet med att ta fram, forma och fatta beslut om bostadsförsörjningsplanerna har ytterligare ett viktigt syfte, nämligen att stimulera till debatt om hur den framtida bostadsförsörjningen skall utformas. Jag tror inte heller här att kommunerna frivilligt avstår från dessa möjligheter. Dumma vore de annars. Om de skulle avstå, skulle det förmodligen bero på en tandlös opinion eller dåliga intresseorganisationer i kommunerna. Tvärtom kan frivilliglinjen stimulera till en vitaliserad och utökad debatt om den kommunala bostadsförsörjningen. I så fall har vi uppnått ett viktigt och mycket positivt resultat, eftersom det i själva verket är på det lokala planet som den egentliga bostadsdebatten hör hemma. Det här har varit min och Centerns utgångspunkt i arbetet med att ta fram dessa förslag. Jag tycker att det är värdefullt att föra ned debatten dit den hör hemma. Jag tycker att det är dags att släppa förmyndarattityden gentemot kommunerna och att våga lita på att kommunfolket har positiva syften med vad de genomför. I vår civiliserade värld anser jag att det är förlegat att tro att kommunalpolitikerna inte är vuxna uppgiften att se till att alla kommuninvånare får tillgång till så många bostäder som det finns behov av. I dag tävlar snarare kommunerna om att bygga så attraktiva bostadsområden som möjligt för att dra till sig så många kommuninvånare som möjligt. Jag tror inte att någon kommun skulle komma på tanken att inte ombesörja en så effektiv bostadsförsörjning som möjligt. Det är inte nödvändigt att med hjälp av diktat i lagstiftningen använda en förmyndarattityd över de lokala kommunalpolitikerna. Det är dags att myndigförklara kommunerna också på bostadspolitikens område. Herr talman! Detsamma gäller i fråga om bostadsförmedlingen och anvisningsrätten. Det kommunala bostadsförmedlingsmonopolet och den kommunala anvisningsrätten har, där de har tillämpats, inte visat sig utgöra det skydd för de svaga bostadskonsumenterna som var meningen när de inrättades. Bl.a. Marianne Carlström och Eva Zetterberg har talat sig varma för detta. Fortfarande har de som har kontakter och pengar möjlighet att skaffa sig den bostad de vill ha och tränga sig före i de förmedlingsköer som finns. Det har ju personer i högt uppsatta positioner inom de kretsar som står reservanterna nära och som omhuldar just tvångslinjen själva gjort. Om inte en reglering ger avsett resultat måste man försöka pröva andra vägar. Vi från Centern är beredda att göra det, och det är det vi försöker att göra nu. Systemet med konkurrens är en väg som vi nu vill pröva. Men samtidigt vill vi gardera de svaga bostadskonsumenterna från att hanma vid sidan av eller att förlora sin trygghet. Därför finns det mycket klart markerade skrivningar i utskottsbetänkandet och i propositionen angående den arbetsgrupp med representanter från berörda myndigheter som skall följa utvecklingen av effekterna av att anvisningsrätten tas bort. Arbetsgruppen skall reagera och lägga fram förslag om något går snett. Det är den garanti vi har krävt. Den finns i förslaget, och det tycker jag är bra. Härigenom går vi ytterligare ett steg på vägen mot att försöka lösa problemen för dem som har det svårt att få en bostad. Vi har hittills inte lyckats, och nu vill vi pröva andra vägar för att det skall gå bättre.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

Herr talman! Precis som jag sade i mitt anförande har bostadsförmedlingen inte alltid fungerat. Men den har fungerat i många fall. Vilken väg väljer regeringen? Jo, att avreglera, sluta planera och att överlämna åt marknaden att sköta bostadsförsörjningen och bostadsförmedlingen. Kan det vara en lösning? Jag tror visst att man behöver förnya och förändra. Men vi skall inte överlämna åt marknaden att sköta detta själv. Jag tror också, Agne Hansson, att vissa kommuner kommer att fortsätta ungefär som vanligt, dvs. upprätta ett bostadsförsörjningsprogram. Det kommer att fungera bra. Men vad gör Agne Hansson om kommunerna inte gör detta? Varför skall de lagliga möjligheterna tas bort? Visst tycker jag att kommunerna skall vara självständiga. Det kan de ju vara ändå och med hjälp av de lagliga möjligheterna se till att det viktigaste ges, nämligen en god bostad för alla -- även för dem som är svaga. Hur skall denna grupp som nämns i propositionen kunna se till att alla de svaga i hela landet skall få bostäder? Jag har svårt att hänga med där, Agne Hansson. Det är klart att vi är eniga på vissa punkter. Vissa förbättringar har kommit fram under utskottsbehandlingen. Men är det verkligen Agne Hanssons uppfattning att avregleringen skall ske på detta sätt, eller är det ett resultat av den moderata bostadspolitiken?
Herr talman! Det är möjligt att förslagen till avregleringen hade sett annorlunda ut om inte Centern hade varit med i arbetet med att utforma förslagen. Det finns två reservationer fogade till betänkandet. Jag förstår att Marianne Carlström gärna försöker att göra en höna av en fjäder. Men jag tycker inte att skillnaderna är så stora. Precis som har skett hittills kommer säkert de flesta kommuner att upprätthålla ett bostadsförsörjningsprogram, säger Marianne Carlström. Ja, just det. Jag tror att samtliga kommuner kommer att göra det utan att det behövs pekpinnar och diktat i lagstiftningen. Marianne Carlström frågade vad jag kommer att göra om vissa kommuner inte kommer att upprätthålla ett bostadsförsörjningsprogram. Jag tror inte att det finns kommunalpolitiker som inte vill göra så i dag. Då får de ju inte människor att flytta till kommunen. Alla kommuner vill ju växa. I samband med att den fysiska riksplaneringen genomfördes, planerade varje kommun för ett befolkningstal som låg skyhögt över vad vi någonsin kommer att få i detta land. Jag tror att det var ca 50 Vad gör jag? Ja, alla centerpolitiker i dessa kommuner kommer att driva en utomordentligt tuff oppositionspolitik -- om de inte redan är i majoritet. I centerkommuner kommer denna situation aldrig att inträffa. Självklart kommer vi att vinna opinionen och få majoritet. Då kommer vi att se till att det skapas fungerande bostadsförsörjningsprogram i kommunerna. Då har vi lyckats med att vitalisera den kommunala debatten och flytta ned bostadspolitiken på den nivå den hör hemma på. Man skall inte diskutera centrala regler och central lagstiftning på ett tekniskt plan -- fjärran från människors vardag och verklighet. Det är i verkligheten som vi skall diskutera hur vi bäst skall ordna vårt eget boende. Det vitaliserar kommunalpolitiken, och det vitaliserar våra lokala intresseföreningar på området. Det stimulerar totalt sett till att vi får en betydligt bättre bostadsförsörjning och en betydligt bättre bostadsförmedling, med ökad rörlighet och bättre anpassning. Det blir resultatet av det förslag som vi nu skall besluta om.
Herr talman! Agne Hansson tycker att skillnaden mellan oss är väldigt liten. Men jag känner att den blir större ju mer vi pratar. Jag har inte den tilltron till alla politiker. Framför allt har jag inte den tilltron till marknaden. Nu lämnar vi över t.ex. bostadsförmedlingen till marknaden att sköta, med konkurrens och frivillighet. Jag förstår inte hur en svag bostadskonsument, som får ställa sig i en mängd olika köer, skall klara av att få en bostad till ett rimligt pris, på samma villkor som en person som har det gott ställt. Visst kan man ställa politiker till svars en gång vart tredje år. Men jag tror inte att det är så lätt för den enskilde. Det hade varit mycket enklare om vi hade haft kvar lagstiftningen och dessa möjligheter. Jag är övertygad om att framtiden kommer att utvisa att segregationen kommer att öka med dessa förändringar, och det är bara att beklaga.
Herr talman! Kan Marianne Carlström svara på hur man bättre kan ställa en kommunalpolitiker till svars, som har ansvaret för bostadsförsörjningen, när vi har en central lagstiftning, som den enskilde politikern inte bär ansvaret för? Det är betydligt enklare att sätta tummen i ögat på en kommunalpolitiker och utkräva ansvar om detta är något som är frivilligt, och han inte uppfyller kraven. Har Marianne Carlström så dåliga erfarenheter av sina egna partikamrater? Litar hon inte på sina egna politiker? Kanske får jag svaret att det kan finnas kommuner där varken centerpartister eller socialdemokrater har majoriteten. Men det är väl ingen nackdel. Då driver vi en opposition så att vi får majoritet, om vi kan ställa kommunalpolitikerna till svars. Vi vill att det skall finnas både kommunala bostadsförmedlingar och privata eller andra förmedlingar i konkurrens. Det måste väl vara ett effektivare system än att låta en privat förmedlare få monopol. Kan det vara bättre? Då finns det väl risk för att vi kommer i delo med konkurrenslagstiftningen. Genom att flera stimuleras att vara med och förmedla lägenheter borde vi få en effektivare förmedling. Alla fastighetsägare är naturligtvis intresserade av att få sina lägenheter uthyrda. Ingen är väl så dum att han låter sina lägenheter vara tomma, om han kan ta chansen att hyra ut dem. Då har han ett intresse av att välja en effektiv väg att få lägenheter förmedlade. Det är givet att de effektivaste och bästa förmedlingarna kommer att vara framgångsrikare än om vi har en monopolsituation, där förmedlingen inte har något tryck på sig för att få finnas kvar i framtiden.
Herr talman! Jag tror inte heller att någon fastighetsägare vill ha tomma lägenheter. Men denna fråga är mycket större än så. Det hör också ihop med bostadsförsörjningsprogrammet och att kommunen skall ha det övergripande ansvaret för planering och bilda fullständiga, fullgoda bostadsområden. jag tror att kommunalpolitiker och rikspolitiker tillsammans skall agera för en bra bostadsmarknad. Därför vill jag inte ta bort den centrala lagstiftningen.

Herr talman! I morgon kommer riksdagen att fatta ett s.k. klassiskt beslut -- ett beslut om den framtida skogspolitiken, i dag kallad ny skogspolitik eller, som centern annonserar i tidningen Land, revolution inom skogsbruket. Med klassiskt menar jag att liknande beslut under det senaste decenniet har fattats med tio, tjugo års mellanrum. Ofta är det konjunkturen som har styrt utredningar och beslut. Revolution är nog inte heller det rätta ordet. Skogspolitik har det funnits sedan landisen drog sig tillbaka. I medeltidens landskapslagar skymtar omtanken om framför allt de bärande träden. Gustav Vasa -- vår store riksbyggare -- snuddade vid skogspolitiken i sina ofta tämligen bryska brev och plakat. I 1734 års allmänna lag finns regler för skogen. Sparsamhet anbefalles. Tankegångarna följdes också upp i senare skogsordningar, både allmänna och lokala. Mönstret på 1900-talet är ganska entydigt: reglering och liberalisering. Efter varje avreglering har riksdagen fått besluta om en reglering. Känns mönstret igen i dagens förslag? Det som skiljer 1990 års skogspolitiska utredning och följande proposition från de tidigare är att naturvårdsfrågorna har kommit på tapeten. Sydsveriges ädla löv och Norrlands fjällnära barr väckte allt hetare känslor. Tidningen Land hade en artikel med rubriken ''En svart epok går i graven'' Enligt vår mening är det betydelsefullt att man nu i klartext även formar miljömål för skogsbruket och att detta jämställs med produktionsmålet. Så långt är vi socialdemokrater överens med utskottsmajoriteten. Men motiven är precis lika långt ifrån varandra som i tidigare beslut. Enligt förslaget skall skogspolitiken även i fortsättningen bidra till att uppfylla de övergripande målen för den ekonomiska politiken, regional och sysselsättningspolitiken samt miljöpolitiken. När det gäller regionalpolitik är ett fortsatt boende på landsbygden en viktig fråga från skogsbrukets utgångspunkt. Att uppmärksamma frågan är viktigt just nu, när regeringen har påbörjat förhandlingar om ett EG-medlemskap vad gäller t ex regionalpolitik och olika framtida stödformer. Genom att ange skogen som en nationell tillgång betonar man dess unika samhälleliga värden. Den är en resurs som inte endast har betydelse för den enskilde skogsägaren utan också för olika regioner och för hela samhället. Betänkandets ord om frihet, ansvar och kunskap ekar ganska tomt, när man har det långa skogspolitiska perspektivet. Det betyder att skogen byter ägare tre fyra gånger mellan sådd och skörd. De s.k. marknadskrafterna klarar inte att hantera problem med så långt tidsperspektiv. Det finns därför inga skäl att tro att en avreglering av skogsbruket skulle göra marknaden effektivare eller att marknaden skulle ta de nödvändiga miljöhänsynen. Vi står nu inför ett vägval: Att välja den gamla konflikten om ägandet, som man har gjort i utredning och proposition, eller att stanna upp och tänka om. Vi människor har länge trott att vi kan omforma naturen efter våra behov. Vi kan inte det. I någon ände får vi alltid betala. Vilken är människans roll i naturen? Att härska över den eller vara en del av den? Eller skall vi visa att vi kan förvalta våra naturresurser på ett varsamt sätt? Vi socialdemokrater har valt. Sverige var drivande vad gäller biologisk mångfald inför Rio-konferensen. Detta förpliktigar också till åtgärder. Omvärlden har ögonen på oss. Eftersom skogen bidrar till en bättre miljö globalt och regionalt genom växande träd och genom en rad nyttiga produkter som kan baseras på förnybara råvaror är det nödvändigt att skogsbruket bygger på de naturliga ekologiska förutsättningarna om vi skall kunna bevara biologisk mångfald. Den framtida skogspolitiken måste visa att man så långt som möjligt kan förena bevarande av biologisk mångfald med ett aktivt skogsbruk med inriktning på hög och värdefull virkesproduktion. Detta måste vara utgångspunkten för den framtida skogspolitiken, så att Sverige även i framtiden skall kunna vara ett fortsatt ledande skogsland och ett internationellt föredöme. Vi vet även att en framgångsrik export i framtiden kommer att kräva miljöanpassade produkter och processer och miljöanpassat skogsbruk. Eftersom skogsnäringen är vår viktigaste exportnäring och därmed en av vårt lands basnäringar med avgörande betydelse för såväl sysselsättning som välfärd är det mycket viktigt att utveckling och forskning om nya avancerade miljövänliga processer fortsätter. En uthållig tillväxt som nationellt och globalt kan försörja en växande världsbefolkning måste ha en produktion som baserar sig på förnybara råvaror och en ökad återanvändning. I det perspektivet talar det mesta för att träbaserade produkter fortlöpande skall ersätta produkter som i huvudsak tillverkas med utnyttjande av fossil energianvändning. Miljömedvetenhet kan främja konkurrenskraft och skapa nya arbetstillfällen. Trots den rådande lågkonjunkturen finns det utvecklingsmöjligheter för svenskt skogsbruk och svensk skogsindustri. Denna positiva syn saknar vi socialdemokrater i utskottsbetänkandet. Herr talman! Vi ifrågasätter även påståendet att avreglering och borttagande av skötselföreskrifter gynnar naturvården. Resonemanget om avregleringens generella effekter är vilseledande och osakligt. Det är bara att gå tillbaka i historien till 1960 och 1970-talet då avsaknaden av regleringar inte förhindrade schabloniserade storskaliga skötselmetoder. Det är ju dessa årtiondens stora hyggen och åtföljande monokulturer utan ståndortsanpassning som i stor utsträckning har varit orsaken till miljömyndigheternas och miljöorganisationernas kritik mot skogsbruket. Därför menar vi socialdemokrater att förslaget att avskaffa ett flertal grundläggande bestämmelser i skogsvårdslagen och samtidigt upphöra med de översiktliga skogsinventeringarna och avskaffa skogsbruksplaner inte historiskt sett innebär ny skogspolitik utan återgång till det redan passerade. Inte heller tror vi som utskottsmajoriten att ett mångfasetterat skogsbruk alltid gynnar naturvården om det inte finns en samordning och en övergripande helhetssyn över större områden. I slutet av propositionen sägs det också att det inte är möjligt att bevara den biologiska mångfalden genom åtgärder som planeras med utgångspunkt i bedömningar rörande ett enskilt arbetsobjekt. Därför krävs det enligt propositionen en samordning av befintliga och pågående naturinventeringar. Enligt vår uppfattning talar detta, tvärtemot vad som föreslås i betänkandet, för ett bibehållande av verkningsfulla skogspolitiska medel. Det handlar om att i stället för att avvecka utveckla beskrivnings och planeringssystem som klarar den mer komplicerade verksamhet som kommer att finnas i framtiden. Det är viktigt att både naturvård och virkesproduktion kan planeras i samma system. Det gäller både skogsbruksplaner, ÖSI och andra inventeringar. Regeringens förslag till ny skogspolitik har presenterats som en kompromiss mellan produktion och naturvård. Det är fel. Jordbruksministern säger att skogsbruket bör naturanpassas, men han vidtar inte de åtgärder som krävs. Vi beklagar också att ministern inte orkade att i detta sammanhang även behandla frågor om biologisk mångfald och dithörande ersättnings och intrångsfrågor. Eftersom bilden av den framtida naturvården inte i dag är fullständig, är det också viktigt att man följer upp de beslut som riksdagen nu kommer att fatta. Vi föreslår därför att regeringen efter fem år återkommer till riksdagen med en rapport angående måluppfyllelse. Det nya miljömålet och näringens sektorsansvar för en rik varierad skogsmiljö ställer också krav på ökade kunskaper hos skogsägarna. Enligt propositionen skall kunskapsbyggandet vara frivilligt och bekostas av skogsägarna själva. Men hur det skall göras och vilka kunskaper som skall skaffas talar man inte om. Det är därför nödvändigt att utvecklingen av kunskapsuppbyggandet och rådgivnings och informationsverksamheten noga följs upp, så att inte bristande resurser för kunskapsinhämtning omintetgör den framtida skogspolitiken. Eftersom riksdagen utan någon djupare analys avskaffade skogsvårdsavgiften mitt i pågående utredning försvann många viktiga verksamheter som finansierades med dessa medel. Sektorn måste även i framtiden ta ett eget ansvar för finansiering av vissa aktiviteter, t.ex. utveckling, forskning, informations och rådgivningskampanjer och speciella naturvårdsinsatser. Därför föreslår vi socialdemokrater en skogsbruksavgift på 2 promille av det taxerade skogsbruksvärdet. Medlen skall föras till en fond för gemensamma insatser för skogsbrukets utveckling. Herr talman! Till sist vill jag säga att vi socialdemokrater naturligtvis står bakom alla våra reservationer i betänkandet, men jag yrkar bifall endast till följande reservationer: nr 1, 2, 6, 7, 8, 9

Herr talman! Även till synes fullgoda produkter kan ha skavanker. Jag tycker att regeringens proposition om en ny skogspolitik i stort sett är mycket bra. Den är uppbyggd på mjuka medel. Många regleringar har fått ge vika för andra mer sympatiska och effektiva metoder för att försöka uppnå det skogspolitiska målet. En skavank som vi inom Ny demokrati emellertid anser bör rättas till är behandlingen av frågorna om våtmarker och biotoper förr och i fortsättningen. Miljöpolitikens mål och riktlinjer skall naturligtvis också gälla för skogssektorn. I Skogsutredningen har skogsmålet jämställts med miljömålet för skogsbruket. Detta innebär att bl.a. att skogsbruk genom olika skogspolitiska medel i högre grad än hittills skall anpassas för att säkra den biologiska mångfalden. Vad bör känneteckna sådana medel? Jo, sådana politiska medel måste vara kostnadseffektiva vid myndighetsutövning och leda till en aktiv medverkan från skogsägarna. Det är inte främmande för det enskilda skogsbruket att som ett led i modern skogsskötsel göra anpassningar till fromma för den biologiska mångfalden. Tvärtom finns det stor mottaglighet för rådgivning och utbildning i ämnet, och många skogsägare har lång erfarenhet. I grunden måste det mesta av anpassningsarbetet för den biologiska mångfalden rymmas inom den handlingsram som skogsvårdslagen skall utgöra. Inom den ramen skall skogsbrukaren själv vara beslutsför. Erfarenheter talar för att rådgivning och utbildning är överlägsna medel för att omsätta de nya riktlinjerna i det praktiska skogsbruket. Skogsägarna måste själva genom ett ansvarstagande och med stöd av de nämnda mjuka medlen få göra sådana anpassningar i sitt brukande som ligger i linje med det skogspolitiska målet i skogsbruket. Detaljregleringar och oförutsebara ingrepp i brukarens beslutssfär måste undvikas. Miljöadministration och lagstiftning får emellertid inte bli mer omfattande än att man på ett tillfredsställande sätt skall kunna garantera viktiga anpassningar i skogsbruket och göra prioriterade avsättningar, t.ex. naturreservat. Det är helt enkelt nödvändigt med en helhetssyn på skogsbruket -- i enlighet med de jämställda målen -- och att staten fattar beslut om de skogspolitiska medlen vid ett och samma tillfälle. När man nu tar detta stora grepp om skogspolitiken, och dessutom uttrycker att miljömålet skall likställas med produktionsmålet, är det märkligt att så stora frågor som biotopskyddet och våtmarkerna i skogen lämnas utanför för att hanteras i ett annat sammanhang. Det finns en uppenbar risk för överlappningar mellan biotopskyddet och andra detaljstyrande regleringar i naturvårdslagen och i skogsvårdslagens vidgade bestämmelser. Bestämmelserna måste vara rättssäkra, och intrång, utöver den hänsyn som skall tas i enlighet med gällande skogspolitik, måste ersättas. Av vad som framgått av det förslag som Naturvårdsverket lämnat till regeringen om biotopskyddet och våtmarksfrågan finns mycket starka tvivel om huruvida rättssäkerhet kommer att uppnås och huruvida ersättning kommer att utgå vid s.k. intrång. Det inventeringsarbete som nu genomförs inom skogsvårdsorganisationen beträffande nyckelbiotoper och viktiga sumpskogsprojekt bör tillställas markägarna så att dessa kan inlemma kunskaper om sådana områden i sin skogsskötsel och i sina planer. Detta blir ett effektivare sätt att uppnå effektivitet i naturvårdsarbetet. Där myndigheten vill skapa formella garantier kan man använda sig av skogsvårdslagens hänsynsregler eller naturreservat. Med kravet på helhetslösning följer att regeringen samtidigt måste överväga alla möjligheter i skogsvårdslagen resp. naturvårdslagen för att påverka skydd och skötsel av vissa skogsbiotoper. På samma sätt måste bestämmelser om våtmarksdikning fattas när den övriga skogspolitiken avgörs och inte brytas ut för en senare behandling av regering och riksdag. Man måste ta ett helhetsgrepp. Herr talman! Jag tar tillfället i akt att åter betona att jag är mycket orolig för vad som i framtiden kommer att hända när det gäller våtmarkerna och biotopskyddet. Inom dessa känsliga områden tycker man verkligen att regeringen borde orkat med och känt ansvar för att genomföra en helhetsbedömning i stället för att nu kallt konstatera: ''det hade varit en fördel om detaljreglerna för biotopskydd lagts fast innan den skogspolitiska propositionen presenterades''. Efter Sinikka Bohlins inlägg borde jag i varje fall kunna räkna med att Socialdemokraterna kommer att stödja denna vår reservation. Med detta, herr talman, känner jag mitt, mitt partis och allas vårt ansvar och yrkar bifall till vår reservation nr 3 avseende mom.7.

Herr talman! Skogen är ofta en indikator på miljöproblem. Den är i vissa fall en tidig indikator och i andra fall en sådan där man får bekräftelse på det som redan har varit känt och som man borde ha kunnat åtgärda. Vi vet alla vilka skador som är definitiva, exempelvis de i Centraleuropa. Vi kan alla se effekterna av skador i Sverige. I vilken utsträckning dessa skador går att åtgärda kan diskuteras. Men jag är övertygad om att vi i många fall har fått definitiva och obotliga skador som vi saknar möjlighet att åtgärda. Skogen är inte bara en indikator. I många fall utgör skogsbruket en del av problemet. Näringsläckaget från våra skogsmarker är ett exempel på detta. Den situation vi har i dag betyder först och främst att skogen töms på näringsämnen. De hamnar i stället i våra sjöar och hav där de bidrar till övergödning och förgiftning. Det är inte bara försurande nerfall som är orsak till detta. Jag tänker här närmast på tungmetaller och annat som löses ut i marken. Också utdikningar, torrläggningar, felaktiga skogsvårdsmetoder och stora kalhyggen har bidragit till det ökade läckaget. Trots förbättringar är situationen långt ifrån tillfredsställande. Propositionen och utskottets betänkande ger ingen ledning om hur vi skall förfara framöver på detta område. Regeringen bör alltså återkomma med förslag om hur näringsläckaget från skogsmarkerna skall minska. Den biologiska mångfalden tar sig ibland något underliga uttryck. Vi har ökat den biologiska mångfalden i skogsbruket genom att införa exempelvis contortatall. Den åtgärden har diskuterats många gånger både i denna kammare och på andra ställen. När det gäller läget för contortatallen menar jag att det är fullkomligt självklart att ytterligare plantering av contortatall bör stoppas. Den areal som finns, ungeför 500 000 hektar, räcker mer än väl för att konstatera att detta var en felaktig satsning. Planteringarna infördes för att man skulle få bättre tillväxt i svårföryngrade lägen. Men allteftersom tiden har gått, och vi har kunnat iaktta vilken effekt de har haft, har vi sett att det var en felsatsning. Det finns ingen anledning att fortsätta med denna. I den del av utskottets betänkande som behandlar förslag förs i långa stycken ett resonemang som leder i rätt riktning. Men det jag saknar är en utvärdering och en effektbedömning av förslag och åtgärder. Utskottsbetänkandet utgör i stort sett om inte en direkt hyllning till jordbruksministerns förslag så i varje fall en mycket nära anslutning till det. Jag menar att vi i många fall minskar våra möjligheter att göra utvärderingar. Skogsbruksplanen nämndes här tidigare av Sinikka Bohlin. Det är alldeles uppenbart att det behövs planer som det går att i efterhand se resultatet av. Samtidigt hamnar vi i den situationen att vi med detta erkännande nu står i ett läge där de inte behöver redovisas. Det är en paradox. Jag tror att vi också kommer att få se ett skogsbruk där vi får allt färre små skogsägare. Det är personer som inte direkt lever av sin skog. Kunskap går där alltmer förlorad. Det är fråga om kunskap och information. Återigen har vi här ett exempel på att vi saknar utvärdering och mål vilka gör det möjligt att se effekterna i verkligheten. Naturvårdshänsyn kan i och för sig vara förbilligande för skogsbruket. Men det är inte helt säkert att det förhåller sig så. Ett exempel är om vi minskar antalet arealer som utsätts för kalhyggen. Vi får då en ny maskinpark. Det är inte alls säkert att de mindre maskiner som i dag har fått en ökad användning, exempelvis vid röjning, är önskvärda på sikt. Vi får en ökad påverkan in i minsta skrymsle av maskinverksamhet, och markerna utsätts för maskinpåverkan i hög utsträckning. Den effekt vi kommer att få av detta förslag är att påverkan på skogsnäringen ur naturvårdshänsyn är att betrakta som icke märkbar. En följd av det här blir naturligtvis ökade krav på avsättningar som skall skyddas. Det har diskuterats procentsiffror. Är 5 % en minimisiffra? Ja, förmodligen. Förmodligen måste vi öka till 10-- 15 % av den produktiva skogsmarken, som resultat av att vi inte kan få ett skogsbruk som tar de naturvårdshänsyn som behövs på sikt. Ett förslag som Vänsterpartiet hade i det här sammanhanget gäller en naturvårdsavgift. För att finansiera en ökad reservatsbildning fordras inte bara att man kan lösa det här via statsbudgeten utan också att man låter branschen stå för de kostnader som uppstår i det här sammanhanget. Det tycker jag ligger i linje med regeringens krav på ett kretsloppssamhälle. Varje bransch skall stå för sina miljöskador och kostnader för restaurering och bevarande. Miljöministern och jordbruksministern tillhör samma parti. Jag undrar om man då inte borde ha samma syn på en sådan grundläggande fråga. Jag konstaterar också att utskottets betänkande egentligen inte innehåller någon vettig kommentar om förslaget om att införa en naturvårdsavgift. En sådan kan konstrueras på olika sätt. Jag är ute efter att få en diskussion utifrån det synsättet. Avgiften bör tas ut så tidigt som möjligt i förädlingsprocessen när en producent har att välja mellan råvara och naturmaterial. Jag menar att en sådan konstruktion skulle bidra till kretsloppssamhället, eftersom returmaterial kommer att bli lönsammare. Herr talman! Jag står givetvis bakom Vänsterpartiets uppfattningar såsom de uttrycks i våra motioner. De socialdemokratiska reservationerna stämmer också i allt väsentligt med min uppfattning. Men jag nöjer mig nu med att yrka bifall till min meningsyttring när det gäller mom. 1 och 48.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till jordbruksutskottets hemställan. Det här är en ganska viktig fråga som in på 2000 talet kommer att styra Sveriges viktigaste näringsgren. Skogsbruket är mycket långsiktigt. Som jordbruksministern säger kan man med omloppstiden som bakgrund se hur pass viktigt det är med kontinuitet i skogspolitiken. Man kan t.ex. titta på skogsbruksplanerna. År 1983 stiftades en lag om att man skulle ha skogsbruksplaner. De planer som därefter togs fram gäller fortfarande. Sedan dess har det skett ganska stora förändringar i politiken, i första hand rent känslomässigt men även när det gäller miljölagstiftningen. Det är mycket viktigt att den här lagstiftningen inte blir för ryckig. Trots att vi för första gången i svensk historia jämställer miljöintresset med produktionen finns det personer från SNF som demonstrerar mot den här nya lagstiftningen. Det tycker jag är litet underligt, eftersom man har fått så pass mycket till godo. Det förekommer även kritik från andra hållet, från skogsägarna. Eftersom vi får kritik från båda hållen, kan vi nog ta det till intäkt för att vi kanske nått en hygglig svensk kompromiss som kan ge oss en bra skogspolitik inför framtiden. Det är mycket viktigt att vi betonar skogsnäringens stora betydelse för Sveriges ekonomi. Skogsnäringen i Sverige lever på egna meriter och knappast på några budgetmedel. Tidigare hade vi skogsvårdsavgift. Den fick betala nästan allt av det som delades ut. Nu har vi tagit bort den avgiften och i princip de bidrag som har funnits. Detta skall ställas i relation till hur man i andra länder sköter sin skogspolitik. Vi kan ta Canada som exempel, där skogen till 90 % ägs av samhället. Där köper man avverkningsrätter för en spottstyver. Samhället bygger skogsvägar åt den som skall avverka. Tidigare har man inte ens behövt återplantera. Och det skall vara något som svensk skogsindustri och skogsnäring skall konkurrera med. Det är likadant med OS, staterna på östsidan. Där har skogsmarken inte värderats till någonting, och där har inte arbetskraften heller värderats. Sedan finns det andra länder i Europa, t.ex. Tyskland, där man har mycket stora bidrag till skogsnäringen. Vår skogsnäring har således inte några anslag. Ändå bidrar vår skogsnäring till mellan 50 och 60 miljarder i bytesbalanstillskott för Sverige. Det är mer än dubbelt så mycket som verkstadsindustrin och bilindustrin tillsammans. Det ger sysselsättning, ofta i glesbygd. Därför måste vi vara mycket aktsamma när vi hanterar den här näringen. Vi får inte genom oförsiktighet skapa en ny krisnäring. Vi har sett nog med kriser. En näring som inte behöver gå till akuten skall vi vara tacksamma för. Det ställs en hel del krav från olika håll, och det kan vara litet svårt att sammanfatta dem. Men om man börjar dra i alla tråder rör det sig om fantastiska mängder pengar som det ställs krav på att näringen skall bidra med. Socialdemokraterna har här kommit med ett förslag om att man skall lägga två promille per år till en fond, som man inte riktigt vet hur man skall hantera. I utredningen står det att i princip skulle hela skogskapitalet avverkas på 45 år. Två promille skulle bli 1 % på fem år. Det blir då faktiskt så mycket som 9 % av avverkningsvärdet som Socialdemokraterna vill pungslå skogsägarna på, utan att det ens har fått några inkomster. Det finns en annan myndighet som har stuckit ut hakan, nämligen Naturvårdsverket. Man säger att skogsägarna måste betala 5--6 kronor per kubikmeter för att de själva skall kunna finansiera köpet av mark till naturreservat. Det här stämmer inte alls med de intentioner vi har i den skogspolitiska kommitténs betänkande och i den här propositionen. Ibland kan man fråga sig om vi har ett rakt igenom demokratiskt valt styre, eller om det finns små öar av byråkrati där demokratin inte går fram. Det finns ett överskott på skogsråvara i dag, vilket kanske har bekymrat den skogspolitiska kommittén en del. Jordbruksministern och jordbruksutskottet har dock en litet mer optimistisk syn. Vi har en tillväxt på ungefär 100 miljoner kubikmeter per år. Vi tar bara ut 60. Överskottet på råvaran är en utmaning till näringen. När det nu börjar gå bättre igen är det viktigt att skogsindustrin använder vinsterna till forskning och utveckling. Det är viktigt att skogsnäringen med sin forskning och utveckling tar sikte på att utveckla användandet av trä och att utveckla nya produkter och nya marknader. Herr talman! I propositionen tycker jag att man suger litet för mycket på tesen att skogsbruket inte har levt upp till miljömålet. Skogsbruket har faktiskt gjort en hel del. Man följde 1979 års skogvårdslag och till viss del de nya regler som gällde från 1982. Där fanns det en väldigt stark inriktning på produktion. 1982 antogs en lag med vilken man kunde tvinga skogsägarna att avverka även om det inte var lönsamt. Nu behövde man inte tvinga dem, eftersom priserna på skogsråvara gick upp. Man kunde alltså få ut råvara ändå. Men sådan var atmosfären i lagstiftningen och i samhället på den tiden. Man kan säga att miljösidan fick stå tillbaka. Detta formade skogspolitiken under 1980-talet. Omkring 1985 kom nya miljövindar in i samhällsdebatten. Det kom ny lagstiftning, visserligen inte på skogsvårdsområdet, men skogsbruket och skogsmyndigheten tog ändå till sig detta. Man började med kampanjen Rikare skog. I dag har 80 000 skogsägare i princip gått kursen Rikare skog, som är miljöinriktad. Här har skogsägarna gått före lagstiftarna. Redan innan propositionen antas i morgon har 80 000 gått denna kurs. Jag tror det är på samma sätt som med 1979 års krav på produktion. Om skogsägarna får de rätta signalerna i form av rådgivning, utbildning och samråd från myndigheterna, kommer de att vilja ta vara på den egna skogens miljövärden, precis som de velat ta till vara produktionsvärdet. Jag tror inte detta är något problem. Regeringen tror alltså på skogsägarnas goda vilja och att deras miljöintresse kommer att slå igenom när det gäller vårdandet av den biologiska mångfalden. Jag tror inte vi skall behöva bli besvikna. Jag noterar med tillfredsställelse att utskottet i princip är enigt om målen i den svenska skogspolitiken. Däremot råder oenighet om hur vi skall nå målen och vilka medel som skall användas. Vi från regeringspartierna vill arbeta på ett sådant sätt att vi har skogsägarna med oss i stället för mot oss. Jag tycker mig se att Socialdemokraterna inte i samma utsträckning vill bygga på skogsägarnas goda vilja. De vill ha mer detaljstyrning och mera byråkrati. Skogsägarna vill om de vet och kan. Därför är det väldigt viktigt med utbildning. Det måste ske en ordentlig satsning på utbildning, inte bara av skogsägarna, utan även av entreprenörer och processförare. Det finns med i propositionen. Jag såg i senaste numret av Skogseko att -- och noterar med tacksamhet -- Skogsstyrelsen tagit initiativ till att utbilda sin personal i skogsmiljöfrågor. Det är där det måste börja om den nya skogspolitiken skall bli framgångsrik. Om inte myndigheterna kan ge klara signaler -- och jag tror man kan säga att det har brustit tidigare på det här området -- så kommer det alltid att brista ute på fältet. Skyll sedan inte på skogsägarna för att de inte lever upp till myndigheternas önskemål. Jag vill poängtera: Vi gör det inte lättare för skogsägarna med den nya politiken, tvärtom. Det blir svårare, men nu blir det i skogsägarnas eget intresse att klara en högre målsättning än tidigare. Det gäller även miljöfrågor. Skogsägarna myndigförklaras. I en del artiklar har det kommit fram ett ifrågasättande av återbeskogningsplikten. För att det inte skall råda någon missuppfattning vill jag säga att kravet på återbeskogning, som infördes i den första skogsvårdslagstiftningen år 1903 och som var den viktigaste delen av denna, fortfarande är grundläggande i skogspolitiken. Det är en väldigt fin norm som finns inplanterad i svenska skogsägares bakhuvuden. Vi borde kunna exportera den till andra länder där man inte alls har samma känsla för återbeskogning, utan skövlar sin skog. Jag kanske skall vända mig till jordbruksministern. Skogspolitiska kommittén har inte föreslagit någon sanktion i form av fängelsestraff, men det har sedan kommit till i propositionen. Jag är inte särskilt positiv till detta, men jag kanske kan få en kommentar från jordbruksministern om detta. Socialdemokraterna och Ny demokrati. Det gäller att biotopskyddet borde ha ingått i skogspolitiska kommitténs betänkande, så att vi nu skulle ha kunnat ta ställning till hela skogspolitiken. Så är inte fallet. Det oroar skogsägarna och det är inte tillfredsställande för oss politiker heller, det kan jag nog säga. Men nu får vi besluta om det som finns, och sedan får vi nagelfara propositionen om biotopskydd och våtmarksdikning när de ärendena kommer till behandling. På s. 67 tar Socialdemokraterna upp skyldigheten att röja och gallra och reserverar sig där. De räknar med att skogsägarna inte kan vara riktigt självständiga egna företagare. Vi har inte på något sätt ifrågasatt vikten av att man vårdar ungskog. Men systempartiet lyser igenom i förmynderi. Vi vill hävda att man kan vårda ungskog på olika sätt. Det finns inte bara en regel för det. Det är likadant med skogsbruksplanerna. De är till för ägarna och inte för myndigheterna vilket somliga kanske tror. Så har det alltid varit. Därför förutsätter i varje fall jag att de allra flesta skogsägare kommer att hålla sig med en skogsbruksplan. Jag tycker inte man behöver tvinga fram en sådan positiv lösning. Socialdemokraterna har också yrkat bifall till ett förslag om anmälningsskyldighet när det gäller att utnyttja helträd. Det är, tycker jag, att överdriva litet. Av 17,5 miljoner kubikmeter varor som skulle kunna tas ut tar man ut 0,5. Det tas alltså inte ut mycket. Det är inte så lönsamt att det är någon idé att hålla på så. Efter varje avreglering följer en reglering, fick vi höra här från Sinikka Bohlin. Men nu är det faktiskt tvärtom. I dag avreglerar vi. Men vi är ganska måttliga. Jag tror inte att detta kommer att erbjuda några större problem.

Herr talman! Carl Olov Persson tog upp frågan om skogsbruksplaner som vi socialdemokrater har föreslagit, och han funderar över om vi själva vet vad vi skall använda dem till. Det går bra, Carl Olov Persson, att läsa i den socialdemokratiska motionen och reservationen. Där står väldigt klart att vi tänker använda dem till utveckling, forskning, skogliga inventeringar, informations och rådgivningskampanjer och speciella naturvårdsinsatser. Han nämnde också Naturvårdsverkets nya förslag vad gäller eventuella naturvårdsfonder. Kanske kan dessa tankar samköras den dag vi får förslaget på riksdagens bord. Vi har ju också sagt att det är olyckligt att vi inte i samband med skogspolitiken också får behandla frågan om biologisk mångfald. Vi hade kunnat klara av den problematiken på en gång och inte behövt ha flera slitande debatter. Det finns också en motsägelsefullhet i vad Carl Olov Persson säger. Han förstår inte vårt förslag med 2 promille till fonden. Men sedan säger han att skogsnäringens framtida vinster skall användas till utveckling och forskning. Jag vet inte vad Carl Olov Persson menar med skogsnäringen. Är det bara näringen, eller också skogsbruket? I så fall är det samma sak: I stället för att ta vinsterna kan var och en lägga litet pengar i denna fond och klara de gemensamma åtaganden som vi har. Carl Olov Persson sade också att vi Socialdemokrater vill byråkratisera. Det är kanske där skiljelinjen går mellan Socialdemokraterna och regeringspartierna. Ni betonar i betänkandet och propositionen ägande, ägarens ansvar och ägandets förträfflighet. Vad vi tror på är skogsvårdslagstiftningen som är ett av de medel som vi har använt för att styra en bra skogspolitik i det här landet. Vi tycker att den är väl avvägd. Den är internationellt känd och efterföljd. Den har också varit normgivande bland skogsägare. Jag förstår att det, för dem av er som är skogsägare, vore enklast att man inte över huvud taget hade några lagar. Men vi som ser det mer allmänt ser skogspolitiken som en ryggrad i välståndet. Det gäller då att politiken kan styra. Det är inte det enskilda ägandet som är det viktiga, utan samhällsintressena.
Herr talman! När det gäller fonderna har det kommit en del förslag som i allra högsta grad stör skogsnäringen. Det pratas om ett biotopskydd. Det kan komma att kosta skogsägarna så mycket som 5 % av vad man skulle kunna avverka. Man måste alltså minska avverkningen. Socialdemokraterna vill föreslå 9 %. Naturvårdsverket vill föreslå 5--6 kronor. Vi har på förslag en minskning av priset på Socialdemokraterna bidrar med sitt förslag -- om man lägger ihop allt detta -- till att flytta ned skogsodlingsgränserna från fjälltrakterna mot kusten. Det måste ju gå åt budgetmedel för att stödja glesbygden i stället; kanske för att plantera skog, som är allt ointressantare att avverka. Detta kan kombineras med att man fortsättningsvis själv betalar skogsägaren för rådgivning -- den är alltså inte gratis längre -- att man får plantera utan stöd och att man själv får bekosta skogsvård, skogsvägar osv. När det gäller ägandet och ansvaret tycker jag att man skall ligga litet lågt när man argumenterar för en annan typ av ekonomi. Vi har sett hur misskött det kan bli när inte äganderätten respekteras utan man har ett kollektivt ägande. Jag tror att ägandet betyder att man får människor som är intresserade och som vill göra mer för att vi även skall få ett kollektivt ägande.
Herr talman! När det gäller fonderna ser vi kompetenshöjningen som man också pratar mycket om i betänkandet och propositionen. Vi socialdemokrater anser att sektorn också har sitt ansvar i fråga om kompetenshöjning. Det gäller både för skogsägare och näringen som sådan. Jag blir litet fundersam när Carl Olov Persson säger att det för tillfället finns vissa störande moment för skogsägarna. Ett av dem är biotopskyddet. Jag tror att man då är ute och seglar. Det är ju ändå så att biotopskyddet har kommit till för att vi skall bevara den ekologiska grund som finns i naturen, för att våra skogar över huvud taget skall växa. Vi talar om en helhetsekologi. Att virkespriserna har gått upp stör också skogsägarna. Visst har virkespriserna gått upp, men det är ju näringen själv som har höjt priserna genom att införa avståndsrelaterade priser i Norrland. Visst slår det mot inlandet. Vi har ju dessutom en världsomfattande lågkonjunktur och en borgerlig regering. Nog kan man tänka sig att det händer saker och ting. Vad gäller äganderätten som sådan, kan man prata om den kollektiva äganderätten på olika sätt. Jag tror att Carl Olov Persson syftar på de gamla öststaterna. I Sverige finns det faktiskt en gammal tradition som vi också kallar för kollektivt ägande av våra nationella tillgångar. Skogen är en nationell tillgång. Det har ni också skrivit under på både i propositionen och betänkandet. Det gäller då att använda den resursen för hela nationens nytta, inte bara för den enskilde skogsägarens.
Herr talman! Sektorn har ett ansvar för kompetenshöjningen. Det framgår klart i propositionen. Sektorn skall få stå för det genom att det kommer att kosta pengar att utbilda sig i fortsättningen. Det är alltså inte något som samhället ställer upp med gratis. Det ingår i detta. Att jag skulle anse biotopskyddet vara ett problem för näringslivet är inte riktigt. Jag ser det inte alls som något problem för närvarande. Vi får se hur den propositionen ser ut. Jag talar om kostnaderna för näringslivet som sådant. Vi kanske kan drabba näringslivet på så sätt att vi skaffar en ny krisnäring. Det är inte något vi vill ha. Det var väl en missuppfattning när vi talade om att virkespriset har gått upp. Det har gått ner -- i vissa lägen med 50 %. Vi skall nog vara tacksamma för att vi har en borgerlig regering. Det är ju faktiskt så att tiderna har lett fram till en kris som vi får reda ut. Det är helt riktigt att skogen är en nationell tillgång. Men den skall då också skötas på ett bra sätt. Jag tror att vi har hittat en form att få den riktigt skött, nämligen privat ägande, och att man respekterar äganderätten.

Herr talman! Det gläder mig att Carl Olov Persson hyser samma oro som jag gör beträffande biotoperna och våtmarkerna. Jag tyckte mig förstå att även Sinikka Bohlin var inne på samma linje, och nu kommer fyrklöverns talesman. Varför måste man, som Carl Olov Persson sade, ta betänkandet i dess helhet? Varför inte beakta vår reservation, som tydligen alla partier, med olika ordvändningar tillstyrker? Skall man inte, när möjlighet finns, göra ett bra ställningstagande bättre? Varför skall man vänta?
Herr talman! Frågan om biotopskyddet dyker upp igen. Jag vill betona att propositionen visar att vi vill ta ett ansvar för miljöfrågorna och att vi jämställer miljöfrågor och produktionsmål. Det handlar alltså inte om att vi nedvärderar miljön, utan om ekonomin i skogsbruket. Att vi nu skall fatta ett beslut i den skogspolitiska frågan, tycker jag är självklart. Vi har behandlat frågan i tre år, fram till den 1 januari 1994 när den nya lagen skall träda i kraft. Vi får så småningom frågan om biotopskyddet på våra bord. Då får vi undersöka hur det skall finansieras. Vi kanske får se på hur skogsnäringen totalt skall skötas ekonomiskt.
Herr talman! Jag får inte riktigt svar på mina frågor om biotopskyddet. Carl Olov Persson har tydligen samma inställning beträffande detta. Det finns inte något väsentligt som skiljer oss åt. Att man då inte kan göra ett bra beslut bättre, förstår jag inte. Varför kan man inte säga: Vi tar in reservationen. Varför måste man ta betänkandet i sin helhet? I stället förordas att man skall vänta på ett nytt betänkande, en ny proposition. Under tiden kommer mycket att hända. Vi står mellan två hötappar och vet inte vad vi skall göra.
Herr talman! Arne Jansson måste nog lära sig att politik är en process. Inte någon gång fattas alla beslut samtidigt. Hela tiden måste man i stället kunna tänka: I morgon kommer ett nytt beslut, och det påverkar det beslut som vi fattade i går. Vi måste alltså handla förnuftigt även i framtiden när vi fattar beslut.

Herr talman! Skogen är en viktig grund för vårt välstånd. Det har den varit sedan århundraden tillbaka. Skogens värde har framstått som viktigt både för den enskilde invånaren och för landet. Detta är bakgrunden till det intresse och den omsorg som både markägare och statsmakt har visat skogen. Genom idogt arbete har skogarna under detta århundrade utvidgats och utvecklats, samtidigt som de har kunnat ge ett omfattande tillskott till vår försörjning. Det är därför inte så märkligt att alla som har sin själ i skogen reagerar starkt på de hot som vi nu kan se. Det är faktiskt just nu, vid den här tiden på året, som vi ser hoten mycket påtagligt. Skogen stressas just nu av torka i vissa delar av landet och är då särskilt känslig mot luftföroreningar och kraftig instrålning. Vi ser detta i form av torkade granar och döende plantor. Luftföroreningarna är nu det största hotet mot våra skogar. En del luftföroreningar förorsakar vi själva här i vårt land. Genom miljöpolitiska insatser har vi lyckats förbättra situationen en del. Men ganska mycket återstår att göra. Regeringen har t.ex. tagit upp frågan om en miljöavgift på kväveoxidutsläpp, en avgift som skulle kunna ge inkomster. Det är pengar som kunde användas till att reparera en del skador, t.ex. genom utökade kalkningsinsatser. Det är rimligt att förorenaren får betala. En stor del av hoten kommer dock från områden utanför vårt land. När det gäller dessa hot måste vi gemensamt i internationella forum försöka finna en lösning. Vi måste gemensamt försöka minska utsläppen genom att dela med oss av våra kunskaper och i form av direkta hjälpinsatser. Det hot mot våra skogar som luftföroreningarna utgör är ett exempel på att det i den nationella skogspolitiken inte kan bortses från vad som händer i världen i övrigt. Den svenska inställningen till skogen och oron inför framtiden har bäddat för den positiva inställning som vi hade under FN:s miljökonferens förra året. För oss var det inte svårt att acceptera de s.k. skogsprinciperna, som lyfter fram kravet på ett hållbart utnyttjande av skogarna till fromma för nuvarande och kommande generationer samt ett skogsbruk som är utformat så att en biologisk mångfald bevaras. Vi hade gärna gått längre i riktning mot en skogskonvention om världens skogar. Men särskilda intressen, behov och traditioner gör att vi i stället får arbeta på en mera långsiktig lösning i riktning mot ett sådant mål. Det kan ske genom överläggningar vid internationella konferenser. Men jag tror också att direkta kontakter mellan enskilda utvecklingsländer och industriländer ännu mera kan stimulera till en positiv utveckling. Vi måste lära oss att förstå och respektera varandras inställning till skogarna och främja utbytet av kunskaper och erfarenheter. Bojkotter mot import av tropiskt virke gagnar regnskogarna ungefär lika litet som kalkning av den svenska skogsmarken skulle kunna lösa problemet med luftföroreningar och lika litet som den biologiska mångfalden skulle kunna bevaras enbart genom ökade reservatsavsättningar. Internationellt sett har vi också ett moralliskt ansvar för att bevara en biologisk mångfald i den svenska naturen. Växt och djurarter som normalt hör hemma i våra skogar skall kunna leva vidare i livskraftiga bestånd. Om inte vi här hemma lever upp till denna princip kan vi heller inte ställa krav på andra nationer att de skall göra det. Skogspolitiken är en stor och viktig politisk fråga. Den svenska skogspolitiken måste i sina huvuddrag vara långsiktig. Den långsamma utvecklingen i våra skogar och de långsiktiga effekterna av ingreppen i dem gör att stora svängningar i politikens inriktning inte är acceptabla. Det är därför som jag med tillfredsställelse konstaterar att det nu, liksom vid tidigare stora skogspolitiska beslut -- även om Sinikka Bohlin vill framhålla en del skillnader -- i huvudsak råder bred politisk enighet om grunderna för politiken. Ser vi tillbaka och jämför förslagen från 1979, 1948 eller 1903 med de förslag som riksdagen nu skall besluta om, finner vi stora likheter i de grundläggande principerna. Men vi kan också se hur politiken har utvecklats. Nya kunskaper och nya värderingar har fortlöpande fått göra intryck på politikens utformning. Jag är väldigt glad att vi nu är framme vid ett beslut om en ny skogspolitik. Även om detta inte är någon revolution, är det en ganska kraftig förändring. Skogspolitiska kommittén med Sven Eric Lorentzon som ordförande har gjort ett väldigt bra arbete, och detta arbete ligger bakom den proposition som regeringen har arbetat fram. Den skogspolitik som riksdagen nu skall ta ställning till skiljer sig från tidigare beslut på två principiellt viktiga sätt: För det första införs ett miljömål som jämställs med produktionsmålet. Hänsynen till miljö och naturvården stärks därmed. För det andra sker det en betydande avreglering och förenkling. Ansvaret förs över till dem som arbetar med skogen och till skogsägarna. Det starkaste motivet för en förändrad skogspolitik just nu är den ökade insikten om behovet av att vårda och vara aktsam om hela skogsekosystemet, att vårda marken, inte bara träden, samt att skydda växt och djurlivet, inte bara det högre utan också småkryp och mikroorganismer som fyller en viktig funktion sett till helheten. Frågan om biotopskyddet har tagits upp här i kammaren. Regeringen kommer framöver att lägga fram en proposition om bevarandet av biologisk mångfald. Avsikten är att vi i det sammanhanget skall redovisa den närmare utformningen av biotopskyddet. Något riksdagsbeslut i den frågan är inte aktuellt, eftersom ett sådant fattades redan våren 1991. Däremot behövs det förordningsbestämmelser som beslutas av regeringen. Det är dessa som vi avser att redovisa i den kommande propositionen. Förslaget i vår skogspolitiska proposition gäller främst vilken myndighet som skall ha ansvaret för tillsynen av lagstiftningen. Där förordas att Skogsvårdsstyrelsen skall ha tillsynen enligt de bestämmelser som redan finns i naturvårdslagen när det gäller arbetsföretag och biotopskydd på skogsmark. Jordbruksutskottet har inte haft någon erinran här. Jag ser det som en fördel för skogsägarna att skogsfrågorna kan samlas hos en myndighet i linje med principen om att även myndigheterna skall ta ett sektorsansvar för miljöfrågorna. Den nya skogspolitiken ger skogsägaren en större frihet och ett större ansvar. Det är skogsägaren som bäst känner sin skog, och därför kan han eller hon bäst avgöra vilka åtgärder som skall vidtas. Skogsägaren ges också ansvaret för att naturvårdsintressena tillgodoses. En ökad frihet kräver också ett ökat ansvar av skogsägaren. Det ansvaret gäller både kunskaper och ekonomi. Nya skogsägare måste inse att ett ansvarsfullt skogsbruk kräver kunskaper och ödmjukhet. De måste själva så långt som möjligt ta initiativ till att skaffa sig sådana kunskaper. Men skogsägarna måste också, i likhet med näringsidkare i övrigt, ta ett ökat ekonomiskt ansvar för sin verksamhet och sitt skogsbruk. Genom dagens skogspolitiska beslut kommer denna princip att markeras tydligare än hittills. Kunskaper finns till stor del redan, men de behöver också byggas ut. Rikare skog-kampanjen har varit till stor hjälp i att öka kunskaperna om den biologiska mångfalden. I den forskningspolitiska propositionen har vi föreslagit att den skogsvetenskapliga forskningen skall prioriteras vid Lantbruksuniversitetet. Den nya skogspolitiken innehåller alltså en ökad handlingsfrihet och samtidigt ett ökat ansvarstagande. Den som brukar skogen skall inte behöva vara låst vid standardmallar för skogsskötsel. Vidgade ramar och ökad frihet inom skogsbruket ger dessutom utrymme för en ökad mångfald och en variation som är betydelsefull, sett från miljösynpunkt. Samtidigt är det viktigt att ramarna och principerna för skogsbruket finns kvar och ligger fast i lagstiftningen. Detta är en sedan länge accepterad linje i den svenska skogspolitiken. De grundläggande normerna i skogsvårdslagstiftningen har en djup förankring hos skogsägarna i vårt land. I fråga om straffpåföljden enligt skogsvårdslagen, skulle jag vilja säga att förslaget innebär att man nu får samma regler som i dag gäller för de allra grövsta brotten mot bestämmelser i naturvårdslagen och ädellövskogslagen. Ingen har hittills dömts till fängelse för brott mot naturvårdslagen. För att sanktion i någon form skall kunna utdömas vid överträdelse av bestämmelserna om naturvårds och kulturmiljövårdshänsyn, krävs det först att ett föreläggande görs av skogsvårdsmyndigheten. Herr talman! Det framtida skogsbruket måste också inriktas på att producera skogsråvaror till saker som vi tidigare inte har trott vara möjliga. Förädling av skogsråvara kan få en ny innebörd. Skogen måste användas i ett aktivt arbete för en bättre miljö, i arbetet för ett kretsloppssamhälle. Biologiska, miljövänliga råvaror måste ersätta fossila råvaror i ökad omfattning. Turismen kan bli en viktig inkomstkälla för många jord och skogsbrukare. Avkoppling i tysta skogsområden i hela Sverige kommer att efterfrågas alltmer i ett öppet Europa. 1993 års skogspolitiska beslut kommer att lägga grunden för en fortsatt positiv utveckling i vårt land, där skogsbruket är ett viktigt underlag för sysselsättning och försörjning och en levande landsbygd, ett uthålligt skogsbruk, som främjar en biologisk mångfald och en hållbar utveckling av våra skogar.

Herr talman! Jag är överens med jordbruksministern om målen. Det kanske är det som är den djupa grunden i svensk skogspolitik. Vad gäller medlen går vi olika vägar, som vi också har gjort tidigare. Jag skulle ändå vilja tacka jordbruksministern för en sak. Om jag jämför utredningen och propositionen, måste jag hedra jordbruksministern för att propositionen har fått en grönare profil och tacka för att han har tagit ganska många saker från den socialdemokratiska reservationen i utredningen. Kunskap är alltid viktig, men kunskap är också föränderlig. Jag tvivlar inte på att de aktiva skogsägarna skaffar sig den föränderliga kunskapen. De kanske har råd att göra det, men frågan är var de kommer att köpa den. Kommer vi inte att gräva undan kompetensen i detta land? Signalen till skogsvårdsmyndigheterna är också: Ni behöver inte göra någonting. Det är många som skall sägas upp. Skogsägarorganisationerna har redan fått säga upp ganska mycket folk. Var kommer den framtida kompetensen att finnas? Det här är samtidigt en signal till dem som söker sig exempelvis till högskoleutbildningar på det skogliga området, att det kanske inte finns något behov av den kunskap som har funnits tidigare. Det finns också en grupp, som kanske växer hela tiden, och det är s.k. utbor, som har ärvt eller på annat sätt fått skogsfastigheter och inte är helt beroende av dem. De kanske bor långt ifrån dessa fastigheter. Hur klarar man kunskapförsörjningen bland dem på ett bra sätt? Det finns många frågetecken, och därför sade jag i mitt anförande att någonting som är mycket viktigt, när vi nu är i opposition och inte kan besluta som vi vill utan regeringens förslag går igenom, är detta: Hur kommer kunskapen att följas upp i framtiden? Tappar vi det som vi internationellt sett har varit mycket bra på tidigare? Vad gäller lagstiftningen tycker vi olika. Vi tycker att lagstiftningen i vårt förslag är balanserad. Någonting som jag funderar över är att man nu förenklar. Tidigare hade vi en ramlag från 1923. Det blev då problem, därför att det inte fanns sanktionsbestämmelser för skogsvården och det hela tiden gjordes tolkningar. Den risken kommer att finnas också nu: Hur tolkar man olika åtgärder? Om jag gör fel och missköter min skog behöver jag inte få något straff för det. Det som är bra i betänkandet är att det på naturvårdssidan införs sanktioner som följer ädellövskogslagstiftningen. Vad händer då på skogssidan inom de närmaste 10--20 åren?
Herr talman! I fråga om lagstiftningen skulle jag vilja säga att det är två saker som är viktiga att komma ihåg. När det gäller den ekonomiska användningen av skogen, dvs. att nå upp till produktionsmålet, finns det en ekonomisk drivkraft i skogsägarnas företagande. Därför tror vi inte att detaljregleringar från samhället gör situationen bättre. När det däremot gäller frågan om miljöhänsyn, både i naturmiljö och i kulturmiljö, kan det finnas och finns en konflikt mellan utnyttjandet av skogen och dessa hänsyn. Det krävs att det finns sanktionsmedel, och vi har alltså förstärkt dem i den här lagstiftningen. Jag tror inte att det är något bekymmer. Det uttrycks ibland som en fara att fängelsestraffet har kommit in. Om någon missköter sig skall det naturligtvis utdömas ett straff, men vi vet av erfarenhet att de allra flesta skogsägare inte missköter sig utan följer reglerna. I dagsläget finns det naturligtvis skogsägare som inte är särskilt intresserade av sin skog, men jag tror att det övervägande flertalet utnyttjar skogen på ett riktigt sätt i samverkan med andra skogsägare, genom t.ex. skogsägareföreningar eller andra typer av organisationer och företag, som kan klara av detta. Vi ser inga tydliga tecken på att det skulle vara på något annat sätt. Jag tar naturligtvis gärna till mig Sinikka Bohlins tack i den första delen av hennes replik. Jag tycker själv att det här är en bra balansgång. Jag frågar inte så mycket efter varifrån olika förslag kommer. Jag är i och för sig en ganska enveten samförståndspolitiker, men jag har rätt många egna synpunkter om miljövården, grundade på centerpolitiska ståndpunkter. Jag har därför inte behövt låna särskilt mycket från den socialdemokratiska reservationen i utredningen.
Herr talman! Efter att ha lyssnat på jordbruksministern, både på hans anförande och hans replik, ställer jag mig samma fråga som någon annan gjorde tidigare i kväll: Jag undrar om det är miljöministern som talar så vist, i så fall är vi väldigt tacksamma för det bytet. När det gäller den ekonomiska drivkraften och den tro som jordbruksministern har på skogsägarna tror jag också att de flesta skogsägarna är intresserade av sin skog. Men riksdagen har också det övergripande ansvaret för hela nationens skogstillgångar. Det är där som våra uppfattningar om medlen skiljer sig åt. Man pratar hela tiden från regeringspartiernas sida om skogsägare, alltså om de särintressen som även Assar Lindbeck har betonat -- men då har andra exempel använts. Vi skall också komma ihåg att skogsnäringen som sådan är en väldigt stor arbetsgivare i det här landet. Den ger väldigt många människor arbete. I och för sig har antalet arbetstillfällen inom skogsnäringen kraftigt minskat på grund av rationaliseringar, nu senast under lågkonjunkturen, och av andra orsaker. De många människor som arbetar för att skogsägaren och skogsnäringen skall ha kapital utgör alltså grunden. Därför är det också viktigt att den allmänna demokratin är med och styr skogspolitiken, så att ansvaret inte enbart läggs på den enskilde ägaren.

Herr talman! Jordbruksministern nämnde i sitt anförande att ökade reservatsbildningar inte är enda medlet för att säkra den biologiska mångfalden. Nej, naturligtvis inte! Det tror jag inte att någon har påstått, men frågan är om reservatsbildningar på något vis kan bidra i en positiv riktning när det gäller att säkra biologisk mångfald. Jag tolkar nu jordbruksministerns minspel som att han håller med om att så är fallet. Då kommer man in på frågan: Är det ur någon synpunkt önskvärt att vi har en större areal som är reserverad, i förhållande till hur det är i dag? Jag tror det. Då är vi inne på finansieringsfrågan. Detta måste på något vis betalas om vi inte skall acceptera en metod som innebär konfiskation, vilket jag inte tror att vi skall göra, och jag är övertygad om att jordbruksministern inte heller är inne på det. Det är den del av svensk näring som drar fördel av skogen, som lever av den, som också skall betala för detta. Det tror jag också att jordbruksministern och jag är överens om. I vart fall måste jag tolka övriga delar av centerpartiets politik i den riktningen. Jag återkommer till det som jag sade i mitt anförande: Vad är det för fel med att det på produkter som kommer från skogen finns en naturvårdsavgift som används till reservatsbildning?

Herr talman! Jag tror inte att Jan Jennehag var med i jordbruksutskottet för något år sedan, men Jan Jennehag kanske minns att jag då, som ordförande, hjälpte till att plussa på betydligt när det gällde reservatsavsättningarna, jämfört med det socialdemokratiska förslaget. Det är ett litet tecken på min inställning i den här frågan. När det gäller frågan om naturvårdsavgift kan jag säga att vi under lång tid har haft en skogsvårdsavgift som har utgjort en typ av extrabeskattning av en näringsverksamhet. Jag och regeringen har den uppfattningen att den här typen av kollektiva intressen är någonting som skall bäras av samhället som sådant och inte av en konkurrensutsatt näring från skogsbruket. Skogsbruket arbetar faktiskt helt och hållet på världsmarknadens premisser, som Carl Olov Persson sade i sitt anförande, och är alltså utsatt för ett ganska hårt tryck i Sverige. Det finns bra skogstillgångar, men de ligger inte alltid lätt till. Det är viktigt att inte belasta den här resursen extra mycket.
Herr talman! Jordbruksministern minns alldeles rätt. Jag var inte med i utskottet för ett år sedan. En naturvårdsavgift kan naturligtvis inte direkt jämföras med den tidigare skogsvårdsavgift som ju ensidigt och enbart, kan man väl säga, drabbade skogsägaren, åtminstone i första ledet. Det är fråga om vilket synsätt man skall ha. Jordbruksministern säger att det här helt är samhällets angelägenhet och att det skall gå via statsbudgeten. Men man måste ändå kunna diskutera var någonstans man skall ta ut avgiften. Att ta ut en avgift på produkter från skogen skulle ligga i linje med hur man finansierar väldigt många andra frågor. Jag konstaterar att vi kanske inte kommer längre i den här diskussionen i dag, men jag är övertygad om att det här synsättet kommer att diskuteras. Det har ju så stor överensstämmelse med hur vi betraktar andra effekter av miljöstörande verksamhet, om jag skall uttrycka det så.
Herr talman! Vi kan nog, som Jan Jennehag säger, diskutera den här frågan. Det är det vi gör, men vi har olika uppfattningar. Det är inte heller omöjligt att man slutar med den ståndpunkten. Det är viktigt att man i de flesta sammanhang driver linjen att förorenaren skall betala. Detta använde jag också i mitt anförande som ett exempel på hur vi skall kunna få in resurser för att kunna klara den mycket allvarliga försurningsfrågan. När det däremot gäller att avstå en del av det som är betraktat som enskild egendom för att tillgodose samhälleliga intressen är den slutsats som Jan Jennehag drar inte lika självklar.
Herr talman! Jordbruksministern tar upp det här med sektorsansvaret. Det är en viktig fråga. Sektorn skall ju enligt propositionen ta ansvar för vardagsskogsbruket och det landskap och den miljö som finns där. Det som sägs om att förorenaren skall betala tycker jag är fint. Det kan ju inte vara riktigt att skogsbruket skall betala för svavelnedfall som bilar och industrier har ställt till med. Det är definitivt inte skogssektorns ansvar, utan det är någon annan sektors ansvar. Därför är miljöavgifter på kväveutsläpp en bra idé för att klara just kalkningen. Jag tror att detta med Skogsstyrelsen som myndighet är mycket viktigt. Det har ju visat sig att Skogsstyrelsen har ett utbrett förtroende på grund av att man har skött sitt myndighetsarbete på ett förtroendefullt sätt gentemot skogsägarna. Man har klarat samrådet på ett bra sätt. Det är nog viktigt att det inte blir någon kompetensuttunning i det sammanhanget. När det gäller detta med straffpåföljden hade vi två motioner från Centern där man också tyckte att straffpåföljden kanske var litet fel tilltagen. Det var därför jag tog upp detta.
Herr talman! Jag uppfattade inte att det fanns så mycket av fråga i Carl Olov Perssons anförande. Jag vill gärna understryka betydelsen av ett sammanhållet sektorsansvar. Vi har diskuterat den frågan ganska mycket inför propositionen. Jag anser att det är ganska klart fastlagt i propositionen. Sedan kommer frågan om straffsanktionerna ständigt tillbaka. Den har diskuterats mycket sedan propositionen lades fram. Jag har inga bekymmer med dem. Jag tycker att det är en rimlig princip att om det begås ett allvarligt brott skall det kunna utdömas ett straff. Det har av en del massmedieartiklar skapats en oro hos vissa skogsbrukare att de utan att egentligen ha gjort någonting skall kunna hamna i fängelse. Det är naturligtvis en alldeles orimlig tanke. Det krävs ett klart föreläggande, och det skall vara ett grovt brott för att det skall kunna utdömas ett sådant straff. Det kommer alltså att vara en samverkan mellan markägare, skogsägare och skogsvårdsstyrelserna, precis som vanligt. Jag är övertygad om att det goda samarbete som man har haft med skogsmyndigheterna kommer att fortsätta. Därför tror jag att detta kommer att fungera bra. Ytterst skall det naturligtvis vara så i ett rättsamhälle, att om någon begår ett fel skall man kunna bli bestraffad.

Herr talman! Äntligen skall vi besluta om en skogspolitik som kommer att myndigförklara Sveriges ägare och förvaltare av skog. De kommer själva att få sköta och bruka sin skog. Ansvarstagande är bättre än tvång. Samarbete är bättre än konfrontation. Klarhet är bättre än krångel. Därför är den nya skogspolitiken bättre än den gamla. Med den nya politiken och den nya skogsvårdslagen kommer vi att få se en mångfald i svenskt skogsbruk. Det är en mångfald som blir till gagn för miljön, naturen och först och främst för ett långsiktigt skogsbruk. Den skall garantera många jobb och ge oss goda exportinkomster. Härtill kan vi lägga alla andra värden som skogen skänker oss, rekreation, jakt, svamp, bär m.m. Men framför allt är skogen -- och kommer att förbli -- vår i särklass viktigaste exportnäring. Denna ständigt förnyelsebara naturresurs ger oss årligen i exportinkomster 50--60 miljarder kronor netto, som tidigare har sagts. För att använda en annan jämförelse är det ungefär fyra gånger så mycket som hela vår bilindustri ger. Alla inser betydelsen av detta. Utskottet skriver också: Samtidigt som miljöfrågor och naturvårdshänsyn får en allt mer framskjuten plats i den nya skogspolitiken, föreslår regering och utskott betydande avregleringar i skogsvårdslagen. Den enskilde brukarens -- stor eller liten, privat eller bolag -- ansvar ökar, men också friheten. Jag tror att den enskilde skogsägaren eller förvaltaren i bolaget själv kan avgöra röjningsbehov och när det är dags att gallra utan inblandning av oss politiker. Ur miljösynpunkt är jag övertygad om att brukarna är bättre skickade att fatta sådana beslut än avlägset placerade politiker och byråkrater. Men detta ökade ansvar förutsätter naturligtvis goda kunskaper, och kanske också bättre kunskaper i en del fall, hos dem som förvaltar skog och arbetar med skogsbruk. Här har, som också sagts i kväll, Sveriges skogsägare redan visat en mycket god vilja. Som Carl Olov Persson sade har inte mindre 75 000--80 000 deltagare genomgått den förnämliga utbildningen Rikare skog. När nu den nya förenklade lagstiftningen skall verkställas i form av föreskrifter från Skogsstyrelsen finns det anledning att betona vad både jordbruksministern och vi i utskottet säger om den saken. Vi säger i betänkandet att det är nödvändigt att de bemyndiganden som lagen kommer att innehålla inte utnyttjas för att skapa en ny omfattande och komplicerad detaljreglering för skogsägarna. Kravet på återbeskogning ligger starkt fast. Det finns anledning att betona detta på grund av en debatt i den frågan. Ett decentraliserat privat ägande av skogen skapar starka motiv till den långsiktighet som politiker och byråkrater så uppenbart har visat sig sakna. Skogsbruket kan inte förvänta sig någon hjälp från Socialdemokraterna. I den långa raden av reservationer som finns till betänkandet kan vi utläsa att man från det hållet ingenting har lärt och ingenting förstått. Det är ju den nuvarande lagstiftningen som har resulterat i ett ensidigt centralstyrt skogsbruk, eftersom skogsägarna tvingades att rätta sig efter förutbestämda detaljerade regler och ålägganden. Lagen har tvingat fram kalhyggen, för tidig avverkning, granskog där det förut har varit lövskog och igenplantering av hagmarker. Parollen har varit volym i stället för kvalitet. Till detta har kommit att ekonomiska pålagor, som t.ex. skogsvårdsavgiften, pressade skogsägarna ännu mer. Att Socialdemokraterna fortfarande, genom dessa reservationer, håller fast vid tvång som ett medel att nå produktionsmålet illustrerar partiets brist på idémässig förnyelse. Finns det någon annanstans i världen i dag där man bygger ny lagstiftning på tvång när man vill lösa kriser eller andra problem? Sven-Eric Lorentzon, ordförande i Skogspolitiska kommittén, valde samarbetets väg i den skogspolitiska utredningen. Alla borgerliga partier samt Ny demokrati ställde sig bakom avregleringen. Det beslut som samma partier i dag ställer sig bakom i riksdagen bygger i stort sett på utredningsförslaget. Två år efter Socialdemokraternas fall har äntligen skogsbönderna myndigförklarats. Socialdemokraternas vanstyre i skogen är till ända. En avreglerad lagstiftning kommer att tillföra skogsbruket den mångfald av brukaridéer som finns hos Sveriges ca 250 000 skogsägare. En orörd, eller för all del förstärkt, äganderätt är här av största betydelse. Det man äger, vårdar man. Den här principen är av ovärderlig betydelse för stimulansen till ett uthålligt och kvalitetsinriktat skogsbruk. Därmed är den också en garanti för en god naturvård och ett starkt naturskydd. I dag tvingas markägare acceptera försvårande intrång i den enskilda äganderätten på upp till 10 % av berörd del av sin fastighet utan ersättning. I det särskilda yttrande som vi har fogat till betänkandet påpekar vi risken för att naturvård och biologisk mångfald försvinner om äganderätten urholkas. Enligt vår mening, som framgår av det särskilda yttrandet, bör man alltid och utan begränsning få ersättning vid försvårad pågående markanvändning. Denna princip bör naturligtvis gälla vid alla typer av inskränkningar i driften. Den frågan skall inte avgöras i och med detta betänkande. Vid den kommande behandlingen av en ny miljöbalk blir detta för oss moderater en viktig fråga. Jag har noterat att vissa debattörer på sistone har varit ute för att misstänkliggöra den nya skogspolitiken. Själv är jag dock övertygad om att ansvarstagande, samarbete och klarhet alltid är att föredra. Tvång, konfrontation och krångel skall alltid undvikas så långt möjligt, inte minst i miljöpolitiken. Om inte annat kommer verkligheten slutligen att visa det. Vår nya skogspolitik kommer att samarbeta med skogsägarna, inte arbeta mot dem. Den innebär avreglering för mångfald, skatteminskning för uthållighet och soliditet, utbildning och information för bättre miljöhänsyn. Jag är, herr talman, övertygad om att vi med detta kommer att kunna vara stolta över våra svenska skogar och vår svenska skogspolitik.

Herr talman! Det var många områden som togs upp och många vackra ord som sades i Carl G Nilssons anförande. Jag skulle vilja börja med beskrivningen av skogsnäringen. Den stämde inte riktigt med den beskrivning som finns i betänkandet och propositionen. Där står: Bärande inslag i näringslivspolitiken är avreglering, ökad konkurrens, avskaffning av subventioner. Men man pratar aldrig om det som kan utvecklas här i landet. Och så skyller ni på Socialdemokraterna och säger att vi är bakåtsträvare. Vad är ni själva då, med ert förslag om avreglering? Det är att gå tillbaka till 1960 och 1970-talens lagstiftning, utan reglering. Vilka följder den fick tog jag upp i mitt inledningsanförande. Det var då vi skapade monokulturen och de stora kalhyggena, som har kritiserats av miljövårdsorganisationer och Naturvårdsverket sedan tio år tillbaka. Det är där problemen ligger. Ni vill gå tillbaka dit. Den kritik som har framförts mot lagstiftningen i övrigt gäller egentligen inte själva lagen. Det är föreskrifter som har kritiserats. Som jag sade tidigare är denna skogsvårdslag väl känd överallt i världen. Många länder har tagit efter den skogsvårdslagstiftning och de skogsvårdsorganisationer vi har i Sverige. Carl G Nilsson sade att alla de partier som satt i utredningen ställde sig bakom en avreglering, precis som nu. Men i utredningen fanns reservationer från alla partier utom Moderaterna. De kanske hade litet svårt att reservera sig, därför att det var en moderat som satt som ordförande. Inte fanns det någon enorm enighet i utredningen. Jag har redan tidigare tackat jordbruksministern för att propositionen är bättre än utredningen. När det gäller äganderätten ligger vi socialdemokrater långt ifrån Moderaterna. Det kan man bara konstatera när man läser det särskilda yttrande som bifogats betänkandet vad gäller ersättningsfrågorna. Det skall bli intressant att se, när denna fråga kommer tillbaka till kammaren, hur de andra regeringspartierna ställer sig. Man börjar fundera vad det är frågan om när man läser följande i det särskilda yttrandet från Moderaterna: Speciellt den biologiska mångfalden riskerar att drabbas hårt om äganderätten inskränks.
Herr talman! Jag vill bara mycket kort replikera och påpeka att det som har kritiserats i nu gällande skogsvårdslagstiftning är just resultatet av densamma, i form av monokulturer, stora kalhyggen och ett ensidigt skogsbruk. Det är detta vi vill ändra på just genom att ge brukarna själva ett större ansvar. Vi tror att ett frisläppande av den kunskap och de idéer som finns kommer att ge en ökad mångfald och ett mera mångfasetterat skogsbruk. Det är vad vi är ute efter. Jag talar om enigheten mellan de partier som i dag står bakom propositionen. Den grundläggande tanken är att vi är för en ökad avreglering och ett ökat ansvarstagande för brukarna.
Herr talman! Det är roligt att höra att ni är eniga om någonting. Det verkar inte så alla dagar, när jag läser tidningarna. Jag saknar fortfarande det som Carl G Nilsson tog upp i sitt anförande, framtidssynen på näringen. Var har regeringspartierna den? Det gäller inte bara detta betänkande om skogsnäringens framtid. Det gäller också de andra betänkandena från utskottet om kretslopp och klimat.
Herr talman! Vår framtidssyn beträffande skogsbruket består i att vi i Sverige allt framgent kommer att ha ett skogsbruk som är kvalitetsinriktat. Därmed kommer vi att ha stora möjligheter till framgångar på världsmarknaden, som kommer att ge oss stora inkomster och därmed garantera vår välfärd. När det gäller tillämpningen av den framtida skogspolitiken står vår förhoppning till de enskilda initiativen och de många brukarnas olika idéer.

Herr talman! För att spara kammarens tid skall jag fatta mig kort. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan och gläds över att Folkpartiet liberalerna har fått ett stort inflytande över det framlagda förslaget. I det skogspolitiska arbetet har Folkpartiet konsekvent strävat efter en starkare ställning för naturvården. Nu lyfts miljömålet fram jämfört med tidigare. Skogsbruk skall bedrivas långsiktigt och i överensstämmelse med de förutsättningar naturen ger. Vi har inte rätt att utrota växt och djurarter i våra svenska skogar. Därför måste skogsbruket bedrivas på ett bättre sätt än tidigare. Stora kunskaper krävs hos alla personalkategorier som arbetar med skog. Dessutom måste ytterligare reservat avsättas, särskilt i södra och mellersta Sverige och i norra Miljökonsekvensbeskrivningar är en bra metod att få underlag för ett bättre beslutsfattande. Även på detta område har liberaler varit tidigt ute. Så sent som hösten 1992, i Skogspolitiska kommitténs huvudbetänkande, var folkpartiets representant Märtalisa Holmgren tvungen att skriva ett särskilt yttrande för att framhålla behovet av miljökonsekvensbeskrivningar. I proposition och utskottsbetänkande har detta sedan blivit allmänt accepterat. Det är glädjande att vi har kunnat driva fram ett nytt tänkande. När det gäller den framtida myndighetsorganisationen måste bevakas att miljöavvägningar, som kan väntas få en successivt ökande betydelse i framtiden, skall kunna göras på ett rationellt sätt. Länsstyrelsernas roll måste därvid noga studeras. Från regionalpolitisk synpunkt vore det angeläget med ökad förädling av trädråvaran nära växtplatsen. Ökad satsning på forskning och utveckling inom det trätekniska området kan därför vara av stor betydelse för exempelvis Herr talman! Jag är övertygad om att den liberala förvaltarskapstanken kommer att vara grundläggande för ett rationellt långsiktigt skogsbruk, som betyder så mycket för vårt land, både ekonomiskt och från miljösynpunkt.

Fru talman! Vi socialdemokrater avvisar den särskilda husläkarlagen. Vi säger också nej till fri etablering för husläkare. Vi säger nej till den omfattande listbyråkrati som följer med husläkarlagen. Om riksdagen senare i dag beslutar att anta husläkarlagen, kommer vi socialdemokrater att så snart vi får tillfälle att riva upp de beslut som är negativa för sjukvården. Det är ett löfte till alla de människor som är oroliga över vad som skall hända med primärvården när den nuvarande modellen monteras ned och ersätts med privata husläkarbolag som skall konkurrera om medborgarnas gunst. Vi socialdemokrater delar den oro som många människor känner inför det som nu händer i primärvården. Rätten till en lika och rättvist fördelad sjukvård över hela landet är hotad om riksdagen antar husläkarlagen. Det marknadstänkande som regeringen och de borgerliga riksdagspartierna nu är på väg att införa i sjukvården kan leda till situationer där plånboken avgör om man får tillgång till den sjukvård man behöver. Det kommer också att leda till omprioriteringar i sjukvården. När läkarna skall ut och marknadsföra sig tvingas de prioritera det som ger synbart resultat direkt, medan det långsiktiga folkhälsoarbetet får stryka på foten. Hur går det med våra stolta åtaganden i ett internationellt perspektiv? Kommer plåster och pillerbehandlingarna i första rummet? Kan vi leva upp till våra åtaganden gentemot WHO när det gäller att förbättra folkhälsan? I så fall måste vi prioritera folkhälsoarbetet och se till att det får utrymme. Mödra och barnahälsovården har betytt mycket när det gäller att förebygga och behandla ohälsa. Vi har i Sverige en mycket låg barnadödlighet. Det är ett av resultaten av lång tids förebyggande verksamhet. Men i husläkarförslaget ägnar man inget större intresse åt att trygga denna framgångsrika verksamhet. Skolläkarna slopas med ett penndrag, utan någon närmare granskning och konsekvensanalys. Hur går det för de barn och ungdomar som lever i utsatta sociala miljöer? Skall dessa offras på marknadens altare? Vad kommer den omfattande och hårt kritiserade listbyråkratin att kosta? Lagrådet hade invändningar, Socialstyrelsen likaså, men det bryr sig regeringen och utskottsmajoriteten inte om. Vad kommer då att känneteckna en husläkare i regeringen Bildts och utskottsmajoritetens tappning? Ja, det är inte lätt att säga. Företagsläkare, onkologer etc. är exempel på de innovationer i ämnet som de borgerliga ledamöterna i socialutskottet presterat. Varför, frågar vi socialdemokrater. Varför, frågar allmänläkare och primärvårdspersonal landet runt. Ja, vi kanske får svar under dagens debatt. Fru talman! Det är en mycket märklig situation vi står inför. De partier som före riksdagsvalet pläderade för mer decentralisering och mindre centralstyrning och som ansåg att politiken styrde för mycket och att människor i allmänhet inte fick möjlighet att använda sin kreativa förmåga, är nu på väg att genomföra ett av de mest centralistiska regelverk som det här landet har sett. Här stod de, Göte Jonsson, Ulla Orring m.fl. i valrörelsen för knappt två år sedan och talade om valfrihetsrevolutionen som skulle genomföras om det blev regeringsskifte. I dag kommer dessa, som då utgav sig för att vara frihetens främsta banerförare, att begränsa valfriheten för alla medborgare, att begränsa kommunernas och landstingens möjligheter att utveckla hälso och sjukvården. Trots att riksdagens majoritet av allt att döma senare i dag kommer att anta regeringens förslag till husläkarlag, är det svårt att uppbringa människor som tycker om regeringens centralstyrda husläkarmodell. Ja, utanför det här huset har jag inte mött någon. Förmodligen finns det några här i riksdagen, men jag skulle tro att jag kan räkna dem på mina tio fingrar. Svenska folket får betala ett högt pris för att hålla ihop regeringen. Jag ser nämligen inget annat motiv för moderater, centerpartister och kristdemokrater att stödja husläkarförslaget än just regeringens fortbestånd. Studerar man motionerna om husläkarpropositionen framgår det med all önskvärd tydlighet att ingen egentligen vill ha den här lagen. Från alla partier kommer det motioner som direkt eller indirekt avvisar förslaget. Men dessa motionärer kommer väl i dag att vika sig för partpiskorna på Rosenbad, när voteringen skall genomföras. Fru talman! Sverige befinner sig i ekonomisk kris. I den situationen föreslår den borgerliga regeringen att 600 miljoner skall användas som smörjmedel för att på kort tid hasta fram genomförandet av ett husläkarförslag. Detta tvingar dessutom sjukvårdens huvudmän runt om i landet till kostsamma och onödiga omgångar. Huvudmännen vill inte, oavsett om de har borgerlig eller socialdemokratisk majoritet, ha någon nationell husläkarlag. Och det är ju förståeligt. Här har man satsat tid och pengar för att möta människors behov av en utvecklad primärvård där valfrihet råder. När man är som bäst på väg att genomföra detta klampar en borgerlig regering och en borgerlig riksdagsmajoritet in på arenan och skapar oro bland alla de människor som är verksamma inom primärvården och hos alla dem som behöver en väl fungerande primärvård. Men än finns möjligheten att förhindra denna kostnadsökning, denna centraliseringssträvan, detta systemskifte i den svenska hälso och sjukvården. De socialdemokratiska reservationerna finns. Det är bara att ansluta sig. Då spar vi pengar åt samhället. Vi förhindrar onödig oro och bekymmer hos människor. Vi ger landsting och kommuner möjlighet att fortsätta sitt framgångsrika arbete med att utveckla primärvården. Fru talman! Vi socialdemokrater vill understryka vikten av kontinuitet i relationerna mellan patienterna och hälso och sjukvården. Vi gör det genom att föreslå en sådan förändring i hälso och sjukvårdslagen att huvudmännen åläggs att planera verksamheten på ett sådant sätt att varje innevånare fritt kan välja den läkare man vill ha. Vi vill ta till vara det som fungerar bra och förbättra det som fungerar mindre bra i dagens sjukvård. Med andra ord vill vi bygga vidare på och utveckla den befintliga primärvården. Vi vill genom detta säkerställa rätten till en personlig sjukvård för alla. Vi vill skapa förutsättningar för förebyggande hälsovård på arbetet, i skolan och där vi bor. Vi vill behålla rätten att välja vårdcentral, läkare och sköterska. Vi vill ha sjukvården tillgänglig för alla, vi vill ha rättvisa mellan olika delar av landet. Det är behoven som skall styra vilken hälso och sjukvård vi skall ha, inte sjukvårdens administration, organisation eller driftform. Kontinuitet är ett av de viktigaste inslagen såväl i sjukvården som i det förebyggande arbetet. Vi vill med utgångspunkt i att patienten skall få bästa tänkbara vård skapa förutsättningar för kontinuitet mellan patienter och läkare. Men behovet av kontinuitet mellan patient och sjukvårdspersonal är naturligtvis lika stort för alla personalgrupper. Det är viktigt att all personal får utvecklas, att arbetsinnehållet utvecklas för alla. Vi vill uppnå detta inom ramen för dagens sjukvårdsorganisation och med ett landstingskommunalt eller primärkommunalt huvudmannaskap. Det är angeläget att människor känner sig trygga i kontakten med sjukvården. En läkare som patienten fått möjlighet att träffa flera gånger och som han fått förtroende för ger denna trygghet. Den långvariga relationen innebär en trygghet i sig samt att det är tryggt att ha en rådgivare gentemot den övriga sjukvården. Fru talman! Områdesansvaret är ett centralt inslag i dagens primärvård. Det ger förutsättningar för primärvårdens personal att skaffa sig kunskap om området och de människor som bor där, kunskap om områdets yttre miljö, sociala miljö och bostadsmiljö. Det förebyggande arbetet kan förbättras, och det inte bara minskar lidande, utan sparar också pengar. Områdesansvaret säkerställer också hälso och sjukvård för dem som har missbruksproblem, som är särskilt resurskrävande eller som inte själva söker den hjälp och den behandling som behövs. Distriktssköterskorna har en särskild roll i primärvården. De har en unik och självständig roll såväl inom sjukvården som inom den förebyggande verksamheten. Det är viktigt att slå vakt om distriktssköterskornas roll och att utveckla den tillsammans med primärvården i övrigt. I ett internationellt perspektiv är distriktsköterskan med sina allmänkunskaper unik. Distriktssköterskan står för närhet, tillgänglighet, kontinutet, kvalitet och områdesansvar. Distriktsköterskan kan ofta agera där andra myndighetspersoner nekas tillträde. Detta är naturligtvis av ett särskilt värde exempelvis när det gäller möjligheten att ingripa i situationer där barn far illa. I arbete med att utveckla primärvården måste distriktssköterskornas kompetens och erfarenhet tas till vara. Fru talman! Sjukvårdshuvudmannen skall naturligtvis avgöra etableringsbehovet. Målet är att primärvården skall ha hög kvalitet, skall styras demokratiskt, finansieras solidariskt och fördelas efter behov. Det är viktigt att vara öppen i valet av medel och metoder för att på bästa sätt uppnå dessa mål. Det innebär t.ex. att vården kan erbjudas av olika vårdgivare -- offentliga, kooperativa och privata. Målen bestäms politiskt, och ansvaret att de uppfylls är politikernas. En starkt privatiserad primärvård försvårar möjligheterna till insyn och därmed att utkräva ansvar eller för den enskilde medborgaren att påverka verksamheten. Fru talman! Jag stöder naturligtvis samtliga socialdemokratiska reservationer. Men för att underlätta arbetet i kammaren yrkar jag bifall endast till reservationerna 1, 2, 7, 8 och 10.

Fru talman! År 2017 kommer en ung amerikansk journalist till Sverige för att se sina föräldrars f.d. hemland, välfärdslandet Sverige. Hon studerar med särskilt intresse hälso och sjukvården, och hon får en god inblick i hur den för närvarande fungerar och hur den fungerade tidigare. ''Nu har vi inga läkare som sysslar med administration och ekonomi, utan alla anställda inom den gemensamma, kommunala vården ägnar all tid och kraft till att bota folk. Privatläkarna har en del administrativt arbete, men deras verksamhet är begränsad. - - Tala om ökad effektivitet! - - All vårdpersonal ingår i vårdteamen med olika specialinriktningar - - i varje vårdlag ingår läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och ibland en sekreterare som håller ordning på datainformationen. Vi har också några hemvårdsteam. - Inom hela vårdorganisationen har vi vad ekonomerna kallar ''konsumentval' - - Vi har inga geografiska gränser - - I varje stadsdel eller distriktssjukhus finns också ett patientråd som kommunerna är skyldiga att inrätta.'' Så beskriver Gunilla Wettergren i sin bok ''Resan till vårt nya land'' en folkhemsvision för år 2017, dvs. en hälso och sjukvård som invånarna är nöjda med. Någon husläkare finns däremot inte med i den framtidsvisionen, inte ens -- vilket kanske borde ha varit angeläget -- en husläkare som tar hand om de sjuka hus som byggdes på 60 och 70-talen. Man kan fråga sig varför husläkarsystemet inte finns med i en framtidsvision. Enligt min uppfattning är inte hela förslaget till husläkarreform dåligt. Inte heller tror jag förslaget skulle syfta till att förbättra människors tillgång till en bra hälso och sjukvård. Det är bra att fritt val av husläkare skall garanteras i lag och att det skall bli en bättre kontinuitet. Det är bra att det finns krav på samverkan och att de lokala förutsättningarna skall styra utformningen av vården. Vi från Vänsterpartiets sida menar att dessa mål mycket väl går att uppnå på annat sätt, framför allt genom att förstärka den nuvarande primärvården. Vi säger nej till förslaget eftersom vi tycker att det ger ensidigt ökad makt till den enskilde läkaren. Vi säger nej eftersom det finns en stor risk för att redan fungerande organisationer och lagarbete försvinner. Jag tänker framför allt på disktriktssköterskor, mödra och barnhälsovården och annan verksamhet. Vi säger nej därför att risken att den förebyggande vården åsidosätts också är stor. Vi säger nej därför att frågan om patienternas fria val är en myt. Det finns all anledning att tro att de som är först framme har bäst möjligheter att välja de bästa husläkarna. Vi anser också att det finns en risk för ökade kostnader för sjukvården och reklamen för husläkarna. Hur skall de annars göra sig kända och få de patienter de önskar? Vi säger nej därför att förslaget leder till ökad byråkrati. Vi säger nej därför att vi tror att det är svårt att få ''olönsamma'' patienter att bli antagna av husläkarna. Personer blir över, och plånboken styr vilka patienter husläkaren väljer. Vi säger också nej eftersom trots att regeringen vill att reformen skall finansieras inom systemet, kommer den efter behandlingen i socialutskottet att bli en dyr reform. Den kommer att kosta 200 miljoner mer. Det går inte att genomföra inom systemets ramar. Vi tror att dessa pengar kan användas för andra insatser just för att förbättra dagens primärvård, eller åtminstone inte öka budgetunderskottet ytterligare genom att helt enkelt behålla pengarna. Fru talman! Listan på både för och nackdelar kan göras längre än den jag har räknat upp här. Jag vill därför stanna här. Jag refererade till en framtidsvision. Det finns ju redan i dag en bra sjukvård -- men den kan bli bättre. Fru talman! Jag vill därför referera till vad Spri skriver i sin rapport om internationella jämförelser. Ett avsnitt har rubriken Kasta inte ut barnet med badvattnet. Jag undrar om statsrådet Könberg har läst vad Spri skriver? I rapporten står följande: ''Utvecklingen i de länder som studerats i projektet är i många avseenden, om än i olika takt, på väg i riktning mot en ''svensk' primärvård.'' Spri menar att vi inte har särskilt mycket att lära av reformen, utan att vi mycket väl kan gå vidare inom det system som finns i dag. Vi i Vänsterpartiet vill på alla sätt medverka till förbättringar inom primärvården. Det finns uppenbarligen en hel del att ta tag i. Men vi säger nej till husläkarförslaget. Jag hänvisar till Vänsterpartiets motion och instämmer i de socialdemokratiska reservationerna.

Fru talman! Äntligen får vi införa ett husläkarsystem -- en reform för svenska folkets bästa. Vi som var med redan på 70-talet och förde fram förslaget om husläkare -- en modell för en enklare och tryggare sjukvård -- känner en glädje över att nå detta mål. Önskemålen från allmänheten, patienterna, om kontinuitet och ett tryggare system har hela tiden varit starka. Läkaren är dock motorn i sjukvårdsarbetet. Dåvarande biträdande socialministern, nuvarande talmannen, Ingegerd Troedsson skrev direktiven till den första utredningen om husläkare i maj 1977. fastlagt behovet av att bygga ut den öppna vården och att samtidigt göra det lättare för patienterna. Nu i maj 1993 står vi, efter 18 år av utredningar och förberedelser, inför ett beslut om husläkare. Vad har hänt under alla dessa år? Varför har inte primärvården byggts ut? Av socialutskottets betänkande från 1978/79 framgår att utskottet ansåg att den då lagda propositionen inte innebar något nytt. Arbetet med att utveckla primärvården pågick, sade utskottet. Och så har diskussionen fortgått. Riksdagens revisorer konstaterade dock i sin rapport 1991, att trots flerfaldiga beslut i riksdagen om prioritering och utbyggnad av primärvården, har landstingen fortsatt att prioritera en expansion av den somatiska slutenvården på bekostnad av primärvården. Läkarförbundet har också pläderat för ett husläkarsystem som en första linjens sjukvård. Öppenvården har, tyvärr under decennier, präglats av en bristsituation. Särskilt i glesbygder har det varit svårt att rekrytera läkare till den öppna vården. Ändå var fram till 1930-talet mer än hälften av landets läkare sysselsatta utanför sjukhusen. 1970 hade andelen minskat till 18 %, och denna minskning har fortgått. Trots att Sverige är ett av världens läkartätaste länder finns det inget industriland där andelen primärvårdsläkare är så liten som i vårt land -- ca Canada är ca 40 % av läkarkåren verksam i primärvård. Detta förhållande avspeglar även resursfördelningen mellan olika sektorer av hälsooch sjukvården. Socialutskottets majoritet konstaterar att den första frontlinjen har fått stå tillbaka. Det har framför allt inneburit bristande kontakter mellan läkare och patient och en sämre sjukvård och dessutom onödiga kostnader för samhället och för skattebetalarna. Tyvärr har vi slösat med våra resurser genom att inte kunna erbjuda denna kontinuitet i vården -- genom att inte kunna erbjuda en husläkare. Med husläkarlagen kan vi göra detta. Jag vill också i detta sammanhang särskilt framhålla distriktssköterskorna och även annan personal inom primärvården och deras betydelsefulla insatser, inte minst under 80-talet. Många mindre vårdcentraler har byggts upp där distriktssköterskorna, särskilt i glesbygden, har utgjort ryggraden i avsaknad av fast läkarbemanning. Man tog verkligen sitt ansvar för befolkningens hälsa! Vi vet att sammantaget enbart 2/3 av de inrättade allmänläkarbefattningarna var besatta med läkare med specialistkompetens. Resten av läkarna var tillfälliga vikarier, med återföljande konsekvenser i form av bristande kontinuitet och förtroende. I Norrlandslänen var situationen ännu sämre. Danska läkarstafetter blev oftast lösningen. Utskottet uppskattar den resurs som distriktssköterskorna utgör. Jag vill verkligen påpeka att vi inte ser husläkarsystemet som ett hot mot distriktssköterskan och övrig personal -- det gäller också barn och mödrahälsovården -- utan tvärtom som ett incitament för ökat samspel och kunskapsöverförande. Genom effektiv daglig samverkan kan erfarenheter och information som gagnar den enskilda patienten utbytas. Den här lagen är ju till för patientens bästa. Jag har väldigt svårt att förstå Hans Karlssons indignation. Han talar om att riva upp beslutet om en husläkarlag och om att lagen skulle innebära ett nedmonterande av välfärd och av det system vi har nu. Betyder patientens önskemål ingenting i det socialistiska planeringssystem som Hans Karlsson pläderar för? Patienten får genom husläkaren rätt vård på rätt nivå, anser vi. Kritik och ifrågasättande av hur det preventiva arbetet baserat på ett områdesansvar i fortsättningen skall kunna organiseras framförs av bl.a. Socialdemokraterna. Svaret är ju att sjukvårdshuvudmannen själv får möjlighet att besluta om vilket åtagande som skall gälla i det resp. sjukvårdsområdet. Reformen tar inte bort det regionala och lokala inflytandet. Jag vill dessutom tillägga att den förskrivningsrätt av läkemedel för distriktssköterskor som nu finns också i fortsättningen skall finnas och att den skall gälla ett bredare sortiment. Det blir en fortsatt försöksperiod. I stort sett följer utskottsmajoriteten regeringens proposition. Vi har föreslagit några förändringar. De har delvis framförts av Ny demokrati. Det handlar om att husläkaren förutom en kapiteringsersättning och patientavgift kan få ersättning enligt en åtgärdstaxa. Det skulle vara en taxa främst för mer omfattande åtgärder: vissa kirurgiska ingrepp, tidskrävande utredningar m.m. Detta nämns i Spri-rapport nr 343. Vi vill uppmuntra husläkare att själva kunna bistå patienten. Det kan vara relevant i de trakter där det är långa avstånd mellan husläkare och sjukhus. Vi föreslår enbart att regeringen får återkomma till riksdagen med kompletterande bestämmelser om åtgärdstaxa. Vidare föreslår utskottet att skillnaden mellan patientavgift hos husläkare och hos övriga specialistläkare får vara högst 50 %. Detta ges också regeringen till känna. Utskottet instämmer i huvudprincipen att husläkaren skall ha allmänläkarkompetens, men dispens skall i varje enskilt fall kunna beviljas av Socialstyrelsen. Utskottsmajoriteten anser att dispens skall kunna ges mer generöst -- förutom för de i propositionen nämnda kategorierna invärtesmedicinare och geriatriker också för t.ex. företagsläkare, reumatologer och onkologer. Det ankommer på regeringen att efter delegation bemyndiga Socialstyrelsen att utfärda dessa regler. Varje enskilt fall måste prövas av Socialstyrelsen. Utskottet tar ytterligare ett initiativ. Det gäller tiden för genomförandet av reformen. I 1993 skall kunna anmäla sin avsikt att verka som privatpraktiserande husläkare. För att ge landstingen ytterligare tid att förbereda anmälningarna föreslår utskottsmajoriteten att tidpunkten flyttas fram till den 1 oktober 1993. Verksamheten får påbörjas tre månader efter det att anmälan har gjorts. Utskottsmajoriteten föreslår, precis som regeringen, att en husläkarreform genomförs i Sverige med början den 1 januari 1994, för att vara fullt genomförd år 1995. Det finns ett ordspråk som säger att man inte ser skogen för alla träd. Jag tycker att det ordspråket mycket väl överensstämmer med den socialdemokratiska inställningen till husläkarförslaget, och med Vänsterpartiets inställning. Man reser hinder där det inte finns några, och man vägrar att se helheten. Uppriktigt sagt har jag svårt att förstå Socialdemokraternas invändningar mot att patienten får en kontinuerlig läkarkontakt och får välja själv. Vad protesterar man emot? Kan det vara mot att alla invånare i landet nu får möjlighet att själva välja en husläkare? Kan det vara mot att husläkaren skall få ett tydligt och preciserat ansvar för de personer som väljer henne eller honom? Kan det vara mot att vissa grundkrav som är lika över hela landet skall vara uppfyllda? Kan det vara mot att husläkaren alltid skall ansvara för mottagning, jour, hembesök, råd, förebyggande vård och samverkan med andra service och rådgivare? Kan det vara mot att verksamheten dessutom skall följas upp och utvärderas? Kan det vara mot att sjukvårdshuvudmännen skall organisera hälso och sjukvården på ett sådant sätt att det blir möjligt för var och en i vårt land att få välja sin egen läkare, och att detta lagfästs i en särskild lag? Socialdemokraterna framhärdar -- Hans Karlsson har givit uttryck för det ifrån talarstolen -- och yrkar avslag på förslaget om husläkare med motivet att lagstiftningen bl.a. innebär ett allvarligt ingrepp i den kommunala självstyrelsen. Vidare menar Socialdemokraterna att förslaget beskär huvudmännens möjligheter att upprätthålla en likvärdig och rättvis hälso och sjukvård. Har det i realiteten fungerat så hittills? Jag påminner om den beskrivning jag gjorde i inledningen av mitt anförande. Vården har definitivt inte skett på lika villkor. Som förhållandena är i dag har befolkningen i läkartäta områden ofta tillgång till flera parallella system: vårdcentraler, fria sjukhusmottagningar och privata mottagningar anslutna till försäkringskassan. Detta betalar vi skattebetalare solidariskt, samtidigt som glesbygden saknar läkare. Är det den modellen Socialdemokraterna vill slå vakt om? I reservation 2 framför man den åsikten att kommunerna skall åläggas att planera verksamheten så, att varje invånare frivilligt kan välja personlig läkare. Då menar Socialdemokraterna inte att det handlar om ingrepp i den kommunala självstyrelsen. Resonemanget håller inte. Vi är överens om att primärvården skall utvecklas -- varför då inte stödja majoritetsförslaget? Det är tydligen väldigt svårt att anamma tanken att patientens fria val skall vara styrande. Det är svårt för Socialdemokraterna att komma ifrån den centrala planeringen och styrningen av enskilda människor. Det sitter så att säga i själen hos Socialdemokraterna säger vidare att sjukvården måste vara tillgänglig för alla och rättvist fördelad mellan olika delar av landet. Det är ju vad vi vill åstadkomma med husläkarreformen. Patienten skall styra -- inte vårdapparaten. Vidare säger Socialdemokraterna att en reform måste utgå från de olika villkor och förutsättningar som råder inom landstingen. Ja visst, vårt förslag innebär att landstingen får rätt att fastställa vilka uppgifter husläkaren har och hur samverkan skall ske med övriga enheter.

Jag förstår inte vari skillnaden i synsättet består. I reservation 4 framförs förslag om att en husläkare bör vara specialist i allmänmedicin. Från majoritetens sida tror vi dock att det kommer att behövas ett tillskott av allmänläkare, och i propositionen nämns dispensmöjligheterna, som jag har varit inne på tidigare. Från utskottets sida föreslår vi en generös dispensmöjlighet för företagsläkare, specialister inom reumatologi och onkologi samt för det fåtal tidigare provinsialläkare som saknar specialistutbildning. Men en individuell prövning skall göras av Socialstyrelsen. Det finns många onödiga reservationer i det här betänkandet. En av dem är den där Socialdemokraterna föreslår att patienterna i första hand skall vända sig till öppenvården. Det säger vi också i majoritetsskrivningen. Det som sägs i reservation 9 om forskning och utbildning är också klart utsagt av utskottsmajoriteten. Att det behövs pengar för utbildning och information är helt klart. Det kravet vill vi inte tumma på. Avslutningsvis, fru talman, sammanfattar utskottets majoritet att husläkarsystemet bör införas för att de flesta människor vill ha en stabil och varaktig kontakt med samma läkare och samma vårdpersonal. Den lokala basorganisationen kommer även fortsättningsvis att spela en nyckelroll i det förebyggande hälsoarbetet. Det blir särskilt viktigt att följa utsatta gruppers behov av sjukvård och även se till att dessa får vård på lika villkor. Det är beklagligt att Socialdemokraterna helt ställt sig utanför denna nya reform för människors bästa. Jag yrkar avslag på samtliga reservationer och bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Ulla Orring frågar varför vi socialdemokrater inte vill vara med på att införa husläkarlagen. Hon talar om valfrihet, och hon talar om att vi är för centralstyrning. Jag vill då tillåta mig att citera ur betänkandet, på s. 25: ''Enligt 5 § i förslaget till lag om husläkare skall husläkaren föra särskild förteckning över dem som han eller hon är husläkare för. Husläkaren skall se till att landstinget fortlöpande har kännedom om vilka dessa personer är. 6 § stadgar att en enskild kan avstå från att bli förtecknad hos husläkare genom att meddela detta till landstinget. De som inte avstått från att förtecknas och inte själva valt en husläkare skall enligt 7 § av landstinget fördelas på husläkarna inom landstinget. Husläkaren och de passivt förtecknade skall underrättas om åtgärden.'' Fru talman! Vilket fantastiskt tillfälle att bygga upp nya byråkratier! Vilket fantastiskt tillfälle att skapa nya dataregister, att verkligen se till att svenska folket är registrerat i alla ändar! Det är särskilt roligt att notera att det frihetsälskande Folkpartiet nu bryter en lans för att vi verkligen skall finnas förtecknade från vaggan till graven. Vilka möjligheter öppnas inte här till samkörning, så att Svensson verkligen blir kartlagd i alla avseenden! Blir Husläkarverket nästa innovation, ett statligt verk som får till uppgift att hålla ihop alla register? I propositionen finns ju ett embryo till detta i form av husläkardelegation. Då blir frågan från mig till Ulla Orring: Tycker Ulla Orring att husläkarlagen är mera decentraliserad än det socialdemokratiska förslaget?
Fru talman! Det är litet glidande motiveringar som Hans Karlsson här framför, framför allt om att Folkpartiet som det frihetsälskande partiet vill åstadkomma en samkörning av registren. Om Hans Karlsson läser ordentligt i det betänkande som han hänvisar till, finner han ett ganska klart uttalande av konstitutionsutskottet om integritetsfrågorna och datalagen. Vi tänker inte tillåta att en samkörning skall kunna ske, och det framgår också. Vad har Hans Karlsson emot att patientens fria rätt för en enda gångs skull får råda? Vi har haft ett system i vårt land där patienterna har blivit skuffade mellan den ena läkaren och den andra. Som jag sade i mitt huvudanförande, förstår jag uppriktigt sagt inte Socialdemokraternas argumentering för ett avslag på husläkarlagen och att de vill låta vårdcentralen och den sjukvårdsapparaten bestämma vilken läkare jag skall få söka mig till. Jag anser att den fria rätten för patienten är det allra allra viktigaste. Det är självklart att om husläkaren skall ha ett ansvar för sina patienter i det område där han finns eller för dem som har antecknat sig för att få denna husläkare, måste han också ha någon form av anteckningar om patienterna. Jag tycker att i det förslag som vi framför finns också ansvaret för de människor som kanske inte direkt kommer att söka läkare, de som kanske är i mest behov av att få känna att de också är delaktiga av samhällets välfärd.
Fru talman! Ulla Orring och jag har uppenbarligen helt skilda definitioner på valfrihet. Faktum är ju att med husläkarlagen beskärs valfriheten. Nu kan människor fritt välja läkare. Man kan avstå från att välja läkare, om man så vill, men om man vill ha den möjligheten efter det att husläkarlagen har genomförts, tvingas man att i särskild ordning tala om detta för huvudmannen. Det är ju en märklig form av frihet. Varför, Ulla Orring, kan inte människor få välja själva om de vill lista sig? Varför måste man belasta sjukvården både ekonomiskt och organisatoriskt helt onödigt genom att genomdriva en modell som både Lagrådet och Socialstyrelsen har kritiserat? En annan del av Ulla Orrings anförande handlade om etableringsrätten och fördelningen av sjukvårdens resurser. Genomförs det förslag som vi i dag debatterar, finns det mycket som talar för att läkarna kommer att flockas i de befolkningstäta områdena, och glesbygden lämnas åt sitt öde. Det här betyder naturligtvis ökad sjukvårdskonsumtion på platser där det finns gott om läkare, medan det blir underkonsumtion där det inte finns någon läkare. Det är orättvis fördelning av resurser, och det kommer att leda till en dyrare sjukvård. Varför inte lyssna på oss socialdemokrater? Varför inte lyssna på alla dem som runt om i landet nu utvecklar primärvården? Och lyssna på dem som verkligen vill se till att människor kommer närmare primärvården! Ta till vara alla de synpunkter som patienter och personal har, i stället för att nu införa en lagstiftning som innebär att vi här i riksdagen talar om hur sjukvården skall se ut både i Haparanda och i Malmö!
Fru talman! Ja, Hans Karlsson, vi har mycket olika grundinställning i frågan om valfrihet. Socialdemokraterna håller kvar vid systemet att det är någon annan som skall välja vad jag själv vill ha. Det systemet har vi haft i Sverige, och vi har sett hur det har utvecklats. Det har blivit så att läkarna har flockats i storstadsområdena. De har inte flyttat ut i landet på det sätt som var meningen. Jag tycker faktiskt med den redovisning som jag gav här i mitt anförande att det är ett misslyckande för socialdemokratisk sjukvårdspolitik att inte en fördelning över landet har kunnat ske på ett bättre sätt. Det här kommer att öka patientens makt att själv få begära den läkare som denne vill ha. Regeringens förslag om en husläkarlag innebär att man fritt skall få välja. Det är inte Det frågades varför man inte lyssnar på Socialdemokraterna. Det som har hänt i landet är att vi har lyssnat på Socialdemokraterna och därför har primärvården inte utvecklats på det sätt som både riksdag och regering har begärt tidigare. Primärvården har stagnerat. Det är först under senare år då den nya regeringen tillträtt och det skrevs in i regeringsdeklarationen att vi skulle få en husläkarlag som man har börjat organisera om sig. Jag har lyssnat till ett flertal läkare som är verksamma ute i landet och som är mycket glada över det här förslaget. I morse kunde vi i radion höra från en kvartersakut här i Till sist några ord om registrering. Alla är redan registrerade. Det blir man när man kommer till barnavårdscentralen första gången.
Fru talman! Jag vill först instämma i Hans Karlssons synpunkter när det gäller valfriheten. Ulla Orring, vi har diskuterat den här frågan tidigare. Den här typen av valfrihet är till för dem som har bäst förutsättningar att välja. Det är så att den som känner till läkarna bäst kommer att kunna ta för sig, medan andra människor kommer att ha svårigheter att göra det. Vi vet också att det kommer att kosta mycket, eftersom broschyrer och annat material måste gå ut till befolkningen för att ge intryck av att man kan göra ett val. Redan i dag kan man dock, Ulla Orring, begära att få en viss läkare. På de flesta vårdcentraler försöker man ha denna kontinuitet. Jag tror att mycket kan göras på det området, utan att man för den skull inför ett helt nytt system. Jag vill ställa ytterligare ett par frågor till Ulla Orring. Ulla Orring talade om distrikssköterskorna och deras organisation och sade att det inte var några problem. Jag undrar om man från Folkpartiets och den borgerliga majoritetens sida inte har fått några som helst skrivelser eller samtal ifrån distrikssköterskor som är mycket oroade och ser negativt på den här reformen. Senast häromdagen kom ett brev från distriktssköterskorna i Hallunda som tog upp hur man som fristående organisation i ett område med husläkarsystemet kommer att bli helt underställd en läkare, och det blir läkaren som skall avgöra hur man skall arbeta. Det anser jag vara en mycket negativ konsekvens av den här reformen. Till sist vill jag fråga om det här som Ulla Orring tog upp om att specialister med dispens skall kunna bli husläkare. Riksförbundet mot reumatism har t.ex. tagit upp att det i dag finns en stor brist på reumatologer. Hur blir det i framtiden om dessa reumatologer går över till att bli husläkare? Jag menar att det kommer att uppstå en rad nya problem i och med den här reformen.
Fru talman! Det är klart att om man skall genomföra en sådan stor och bra reform för svenska folket finns det delar i förslaget som måste justeras. Jag hoppas att jag sade det i mitt anförande. Allt är inte klart. Eva Zetterbergs sista fråga gällde reumatologer. Vi har faktiskt inte yrkesförbud. Det finns möjligheter även för läkarna att välja sin verksamhet. De läkare som är intresserade av att gå över till att vara husläkare skall ha möjlighet att göra det. Något mera har vi inte sagt om det. Jag har också nåtts av skrivelserna. Jag är mycket väl medveten om vilken oerhörd resurs distrikssköterskorna har utgjort och utgör i dag. Det nämnde jag också i mitt anförande. Självfallet skall distriktssköterskorna vara med i hälsoarbetet ute i landet. Sjukvårdshuvudmannen får organisera detta tillsammans med husläkaren. Vi släpper inte greppet om distriktssköterskorna. Vi behöver dem även i framtiden. Eva Zetterberg sade att när man får välja blir det de välinformerade som tar för sig. Det kan mycket väl vara så. Det ser vi när det gäller museibesöken. Det är de intellektuella som går på museum. Det är inte de andra som egentligen också skulle ha ett stort utbyte av våra fina muséer. Eva Zetterberg, det är därför vi avsätter pengar för information så att människor skall få kunskap om det nya husläkarsystemet som vi tänker genomföra. Det är till människors bästa att patienten själv får välja. Så har det inte fungerat tidigare.
Fru talman! Ingen har motsatt sig att patienterna skall få välja. Tvärtom vill vi från alla partier öka den möjligheten och se till att kontinuiteten blir bättre. Eftersom vi alla således är överens om att det är bra att patienterna skall få välja, skulle man ha kunnat bygga på det samförståndet och gå vidare med den här lagstiftningen. Det kan man göra i stället för att i efterhand klara ut situationen där man uppenbarligen har brustit i förslaget. Man skulle ha kunnat rätta till det innan och lyfta fram problemen med just distriktssköterskorna. Det är inte för att det är roligt att bråka som de skriver till oss och är missnöjda. Det är därför att de klart och tydligt ser att patientarbetet kommer att bli lidande i en annan organisation och därför att de värnar om omvårdnadsarbetet ute i ett gemensamt vårdlag. Vi tycker att det är väsentligt att ta fasta på det här. Jag menar att det har brustit både från regeringens sida och från utskottets majoritet när man kör igenom ett förslag utan att försöka se till att det blir bra.
Fru talman! Jag undrar om Eva Zetterberg har läst utskottsbetänkandet och sett det arbete som utskottet har gjort för att förbättra vissa förslag som fanns i propositionen. Vi har särskilt tagit upp frågan om disktrikssköterskorna. Vi ger också regeringen ett par tillkännagivanden där vi begär att regeringen skall återkomma med förslag till riksdagen. Det har lagts ner ett mycket omfattande arbete. Det arbetet grundlades med en departementspromemoria som var ute på remiss till Det här förslaget är väl genomarbetat. Men det gäller att vända skutan och komma bort ifrån det socialistiska planeringssystemet. Det fordrar både informationsinsatser och kunskaper. Vi gör det här i insikten om att detta kommer att bli det bästa för patienterna. Det är det vi strävar efter. Vi gör inte detta för att jäklas -- på ren svenska -- med någon yrkeskår. Vi vill att det här arbetet även i fortsättningen skall utföras i samarbete, men att det är jag som patient som skall få bestämma vilken läkare jag vill gå till.

Fru talman! Riksdagen kommer i dag att ta ställning till en av de största förändringar som föreslagits inom sjukvården i vårt land. Det gäller införandet av ett husläkarsystem. Syftet med reformen är synnerligen enkelt, nämligen att ge varje invånare i Sverige rätt att välja sin egen läkare -- en husläkare. Det är beklagligt att det har dröjt så länge innan riksdagen har kommit så här långt med frågan. Men när jag väl har sagt det kan jag också passa på att uttrycka min tillfredsställelse över att vi får diskutera detta ärende under ordförandeskap av fru talmannen, som var den som en gång i världen lade fast direktiven till den s.k. kontinuitetsutredningen som Gunnar Hjerne ledde i slutet på 70-talet, som hade att göra med frågan om att införa husläkare i vårt land. Den proposition som socialutskottet i allt väsentligt tillstyrkt innehåller följande huvudpunkter. För det första skall alla invånare ha möjlighet att välja en egen husläkare. För det andra skall husläkaren ha ansvar för ett antal namngivna personer. För det tredje skall husläkaren vara specialist i allmänmedicin. Dispens kan ges av Socialstyrelsen till läkare med annan specialistkompetens. För det fjärde kan husläkaren vara landstingsanställd eller privatpraktiserande. För det femte skall husläkaren kunna etablera sig fritt. För det sjätte skall husläkaren i huvudsak få en fast ersättning efter hur många personer som finns på hans eller hennes lista samt en rörlig ersättning. För det sjunde skall husläkaren bl.a. erbjuda mottagnings och jourverksamhet och hembesök samt samverka med andra vårdgivare. Två av de allvarligaste bristerna i svensk sjukvård har varit vårdköerna och att den första linjens sjukvård är för dåligt utbyggd. Genom att regeringen hösten 1991 kom överens med Landstingsförbundet om att införa en vårdgaranti -- med statliga stimulansbidrag det första året -- har väntetiderna till flera olika operationer och behandlingar väsentligt förkortats. Vårdgarantin omfattar tio behandlingar eller insatser, och genom garantin skall patienten erbjudas operation inom tre månader. Det resultat vi har fått det första året inom det här området är bl.a. att vårdköerna har minskat kraftigt och att det stora flertalet personer som står i kö, framför allt äldre människor, har kunnat få hjälp mycket mycket tidigare än vad som tidigare var fallet. I själva verket är nog vårdgarantin en av de största framgångarna inom svensk sjukvård under de senaste decennierna. Nu återstår nästa steg i regeringens fortlöpande arbete för att reformera svensk sjukvård, nämligen att ge alla i vårt land möjlighet att skaffa sig en husläkare. Under senare år har det blivit uppenbart att den första linjen inom sjukvården, primärvården, behöver förstärkas. Den frågan har flera gånger tagits upp här i riksdagen, och Riksdagens revisorer har i en rapport pekat på behovet av en utbyggnad av primärvården. Sverige är, som redan har nämnts, i dag ett av världens mest läkartäta länder, men med en stark koncentration på sjukhusvård och övrig specialistvård. Näringsliv och Samhälle häromåret beställde av fem framstående utländska forskare konstaterades att mycket fungerar väl inom sjukvården i Sverige, men man konstaterade också att vi i förhållande till andra länder har en svagt utvecklad allmänläkarvård, och man rekommenderar att detta förhållande rättas till. Dessutom ansåg de forskare som utarbetade rapporten att bristen på valfrihet för den enskilde och vårdköerna var andra problemområden inom vård och sjukvård. Jag vill starkt betona att det är mycket som fungerar bra i den svenska primärvården. Jag tänker då särskilt på barnavårds och mödravårdscentralerna samt den vård som ges av distriktssköterskor. Svagheten i det nuvarande systemet är främst att det finns för få läkare, och det är det förhållandet som regeringen i och med det föreliggande förslaget har föreslagit riksdagen att rätta till. Att vi i den svenska husläkarmodellen har föreslagit att husläkaren skall ha ansvar för ett i internationella sammanhang relativt stort antal personer, dvs. ca 2 000, beror i första hand på att vi har välfungerande och för Sverige unika distriktssköterskor. Genom att de har en hög kompetens och ett självständigt yrkesansvar kan de komplettera husläkaren på ett mycket förtjänstfullt sätt, och därmed tror vi att husläkaren kan ha ansvar för ett större antal invånare än vad som är fallet exempelvis i Danmark. En del av kritikerna till husläkarsystemet hävdar att vi som argumenterar för husläkare är hopplösa nostalgiker, som minns TV-serien om doktor Självfallet är det stora skillnader mellan doktor Finlays Skottland på 20-talet och Sverige på 90 talet. Det är inte heller någon som har föreslagit att vi okritiskt skall införa doktor Finlay i svensk sjukvård. Vad jag anser att vi måste göra är att ta till vara det som var bra hos doktor Finlay, kombinera det med det som är bra i den nuvarande svenska primärvården och med ledning av dessa erfarenheter skapa en bra primärvård i vårt land för Det som var bra hos doktor Finlay var att invånarna i Levenford hade en egen läkare, som de kände väl och som de hade en kontinuerlig och förtroendefull kontakt med. En jämförelse från 90-talets Sverige är att ställa följande fråga: Hur många svenskar kan i dag namnge sin egen läkare? Det vi skall ta till vara från den svenska primärvården är samarbetet mellan olika personalkategorier inom vården, mödra och barnhälsovården, distriktssköterskevården, m.m. Jag tror att det är genom att kombinera de goda sidorna hos olika system som vi kan få en bra primärvård i vårt land. Vad det ytterst handlar om är att bygga upp en organisation med kunniga husläkare, som kan ta hand om kanske nio tiondelar av det som kan klaras i öppenvård och som vet när patienten behöver hjälp av någon annan, exempelvis någon annan läkare. Därför behövs kunniga, allmänmedicinskt utbildade husläkare, som har en bred medicinsk kunskap som gör att de kan ta hand om de flesta av våra vardagskrämpor. I Sverige finns en väl utbyggd organisation med övriga specialistläkare, som kan ta hand om oss när vi behöver en gråstarroperation, när vi behöver få en höftled utbytt, osv. I debatten om husläkarförslaget har det ofta framförts att systemet är en gammal idé, som kanske kunde ha gjort nytta på 70-talet men som numera är på väg att överges i andra länder. Det stämmer inte. Husläkarsystemet finns i många länder i Västeuropa, det lever i högönsklig välmåga och är under utveckling. I Danmark, Storbritannien och Nederländerna utgör husläkaren basen i sjukvårdssystemet. I Finland införs nu systemet, och i Norge pågår försöksverksamhet. Överallt där husläkaren finns är han eller hon synnerligen uppskattad av allmänheten. För att låna ett ordspråk från Storbritannien: ''The proof of the pudding is in the eating'', dvs., litet fritt översatt, det är bara när något provas som man kan bedöma dess värde. Den bästa reklamen för husläkarna är länder där systemet har prövats. Eva Zetterberg sade att hon tyckte att det var bra med en lag som garanterade husläkare, och hon avslutade sitt anförande med att yrka bifall till alla socialdemokratiska reservationer. Hon tog dessutom upp ett påstående om att det skulle finnas en SPRI-rapport som visade att det här med husläkare skulle man inte bry sig så mycket om. Jag har läst rapporten -- jag har den med mig i bänken, jag har den t.o.m. med mig i talarstolen -- och jag undrar verkligen om det är samma rapport som jag och Eva Zetterberg har läst. Det som sägs i den rapport som Eva Zetterberg åberopar är sådant som att man i England arbetar intensivt på utvecklingen av primärvårdsteam, och rapporten fortsätter: Husläkarens roll som patientens fasta punkt och den goda patient--läkar-relationen vill man givetvis slå vakt om. Det anser man vara en klar styrka i jämförelse med svensk primärvård. Ett stycke litet längre ner skriver man i rapporten: I England, Holland och Danmark består utmaningen inför framtiden i viss mån av att förändra primärvården i vår riktning, utan att förstöra husläkarens centrala roll. Därmed har vi kanske till handlingarna lagt en myt som, inte minst från socialdemokratiskt håll, har spridits i den svenska debatten under de senaste åren, en myt om att det i de gamla husläkarländerna skulle finnas en längtan och trängtan att kopiera de svenska vårdcentralerna. Den stora bristen i vår sjukvård har av allmänheten ofta upplevts vara att man ofta får träffa en ny läkare vid varje läkarbesök. Ett annat stort problem under senare år har varit att få distriktsläkarna att stanna kvar på vårdcentralerna. Många allmänläkare har upplevt att det har varit svårt att påverka sin arbetssituation, och därför har de ofta bytt arbetsuppgifter. Genom att vi inför ett husläkarsystem skulle de flesta av bristerna i primärvården kunna rättas till. Försöksverksamhet har bedrivits på ett antal platser i landet. Stockholms innerstad för fem sex år sedan var den kanske vanligaste invändningen -- för sådana förekom -- att husläkare inte behövdes i storstadsområden, eftersom det där fanns så gott om sjukhus och specialistläkare, men att de säkert skulle fungera väl i glesbygd. Efter att den här försöksverksamheten i Stockholms innerstad har resulterat i en stor succé, är argumentet i år att verksamheten säkert fungerar bra i en storstad men att det inte alls skulle fungera i glesbygd. Det är bara motståndet som består. Argumenten förändras oavbrutet. Skälet till att husläkarsystemet inte skulle fungera så bra i glesbygd sägs ibland vara att man där inte kan välja bland olika läkare på samma sätt som man kan i de regioner som är tätbefolkade. Så är det förstås. Ju tätare människorna bor, desto mer utbyggd är servicen, och valfriheten inom ett visst geografiskt område är förstås större. Men att detta skulle vara ett skäl att inte försöka åstadkomma så stor valfrihet som möjligt på olika håll i vårt land har jag aldrig förstått. Av de utvärderingar som gjorts av de olika försöken med husläkare framgår att patienterna är mycket nöjda med tillgänglighet, bemötande och behandling. I exempelvis Helsingborg har husläkarförsöket, enligt både patienter och personal, lett till otvetydiga framgångar. Ur patientens synvinkel har läkarrollen gjorts tydlig, och för läkaren har systemet innneburit en stark drivkraft att ta hand om sina egna patienter. Regeringens och socialutskottets husläkarförslag innebär att medborgarna har rätt att när som helst byta husläkare. Den enskilde har rätt att besöka övriga specialistläkare direkt utan remiss, dock i regel till en högre patientavgift. Kroniskt sjuka kan få en s.k. långremiss och betalar då samma kostnad vid besök hos sina specialistläkare som vid besök hos sin husläkare. Vidare har man, som redan nämnts i debatten, förstås även rätt att avstå från att bli förtecknad hos en husläkare. Vid en internationell jämförelse är förslaget till husläkarsystem i Sverige unikt i sina frihetsgrader för patienter och läkare. Svensken får en mycket stor frihet att välja sin egen husläkare och också byta. Dessutom får man, som jag har nämnt, besöka övriga specialistläkare utan remisstvång, vilket tillämpas i de flesta andra länder. Husläkarna kan såväl vara verksamma inom landstingen som privatpraktiserande, till skillnad från andra länder, där egentligen bara den ena formen är möjlig -- man är antingen offentliganställd eller, i flertalet länder, privatpraktiserande. Landstingen ges enligt regeringens förslag möjlighet att bestämma innehållet i vad husläkaren skall göra, och husläkaren bestämmer om han eller hon vill etablera sig på dessa villkor.

Pengarna skall användas för utbildning, information och uppföljning. Jag anser att det är särskilt viktigt med informationen till allmänheten om husläkarreformen. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har, om man får tro vad de sagt skriftligt och här ifrån talarstolen, tänkt sig att man skall ha ett system där alla skall få något slags rätt att välja en egen läkare, men anser uppenbarligen att detta kan genomföras utan några kostnader. Enligt en reservation här i dag yrkar de avslag på dessa resurser till primärvården. Dessa resurser är bl.a. tänkta att användas för utbildningen av andra specialister för att komplettera så att de kan användas som husläkare, utbildning av distriktssköterskor så att de skall kunna få rätt att skriva ut medicin på ett annat sätt än i dag etc. En annan viktig punkt i förslaget är att reformen följs upp. I första hand ligger detta ansvar på Socialstyrelsen. Det finns dock anledning att särskilt uppmärksamma vissa delar av husläkarreformen, som fördelningen av läkare i landet, konkurrensneutralitet m.m. Lagen föreslås träda i kraft fr.o.m. år 1994, och systemet skall vara helt utbyggt vid utgången av år 1995 dvs. inom två och ett halvt år från nu. En viktig del att bevara inom den nuvarande primärvården är, som jag nämnt, samarbetet mellan olika personalgrupper. Jag tänker särskilt på samarbetet mellan läkaren och distriktssköterskan. Genom husläkarförslaget kan detta samarbete utvecklas och fördjupas i framtiden på olika sätt på olika håll i landet. För att stärka distriktssköterskans roll föreslår regeringen också att distriktssköterskor skall få rätt att förskriva vissa läkemedel. På så sätt kan patienten få en bättre service, framför allt vid hembesök. Regeringen avser att komma med förslag om ytterligare försöksverksamhet för att se om man kan gå ändå längre i dessa avseenden. Den förebyggande vården kan utvecklas genom husläkarsystemet. Med den nära kontakt som husläkaren och patienten får kan det individinriktade förebyggande arbetet förbättras med positiva effekter för folkhälsan. Min bestämda uppfattning är att husläkarreformen kommer att innebära lägre kostnader för hälso och sjukvården på sikt, detta jämfört med om reformen inte skulle införas. Beslut om utbyggnad av olika husläkar eller familjeläkarmodeller har redan tagits av minst 17 Efter diskussioner i socialutskottet har en majoritet kommit överens om att föreslå ett införande av husläkare i Sverige. Utskottet har tillstyrkt allt väsentligt i propositionen men har därutöver -- efter bl.a. förslag från Ny demokrati -- enats om att det skall införas en särskild åtgärdstaxa, som innebär att husläkaren får extra ersättning för t.ex. vissa kirurgiska ingrepp och en del tidskrävande utredningar. Möjligheterna att tillämpa denna taxa bör enligt min mening vara öppen för samtliga husläkare. Dessutom har utskottet föreslagit att skillnaden mellan patientavgiften hos husläkaren och hos övriga specialistläkare får vara högst 50 %. Om riksdagen i eftermiddag beslutar enligt detta, så avser jag att se till att regeringen i början på hösten lägger fram ett förslag till lagreglering på den punkten. Utskottet föreslår också en prövning i positiv anda av dispensansökningar från läkare med annan behörighet än allmänläkarkompetens. Reglerna för detta avser regeringen att ta ställning till i nästa vecka om det blir positivt beslut i eftermiddag. få välja sin egen läkar. Patienten får en kontinuitet i en väl fungerande relation mellan patient och läkare. Vården kommer därmed att bli mer lättillgänglig. Ett beslut i enlighet med socialutskottets förslag innebär att vi inom ett par år kommer att ha avskaffat en av de största bristerna hittills i svensk sjukvård. Fru talman! Det viktigaste med husläkaren är inte att kopiera doktor Finlay eller någon annan, utan att dra lärdomar av goda utländska exempel och kombinera detta med bra erfarenheter från svensk primärvård och skapa ett husläkarsystem med utgångspunkt från detta. Det husläkarförslag som riksdagen skall ta ställning till i dag innebär just detta!

Fru talman! En SPRI-rapport har åberopats. Vi är många som har den med oss här i kammaren. Jag vet inte om vi läser den på samma sätt, men det finns ett avsnitt som har rubriken Kasta inte ut barnet med badvattnet. Där står: ''Utveckling av husläkarverksamhet där varje invånare får sin egen läkare kan vara ett sätt att markera att något nytt håller på att hända i svensk primärvård. Det finns dock skäl att varna för att man i ivern att skapa något nytt, glömmer att försäkra sig om att sådant som redan fungerar bra i Sverige kan behållas och utvecklas vidare. Sett i ett internationellt perspektiv har Sverige i många avseenden ett försprång. Engelsmän, holländare och i viss mån också danskarna strävar efter att, efter svensk förebild, komma fram till en bättre samverkan mellan olika personalkategorier och verksamheter. Man vill satsa mer på förebyggande insatser i allmänhet och man anser att svensk mödra och barnhälsovård är mycket bra. Finland håller för närvarande på att utveckla teamarbete i primärvården av den typ som vi länge haft i vår svenska vårdlagsorganisation. Man diskuterar också det önskvärda i att minska den splittring som blivit följden av att ha många olika sorters sköterskor som svarar för olika delar av verksamheten.'' Jag vill med anledning av det som sagts i rapporten fråga statsrådet varför inte landsting och kommuner kan få fortsätta med att utveckla primärvården utifrån de lokala och regionala förutsättningar som finns. Statsrådet nämnde här från talarstolen att 17 landsting nu har eller är på väg att införa någon form av husläkarsystem. Men det är ju någonting annat än den husläkarlag som vi nu diskuterar. Hos dem får man alltså möjlighet att utifrån lokala förutsättningar utveckla primärvården på ett sådant sätt att de människor som vill välja en läkare kan göra detta, men utan den omfattande byråkrati som kommer att bli följden av denna lag. Varför kan då inte huvudmännen få fortsätta det utvecklingsarbetet? I stället kommer den borgerliga majoriteten att rösta igenom en centralstyrning, centralreglering, av sjukvården som egentligen inte liknar någonting annat.

Fru talman! Hans Karlsson hade också med sig SPRI-rapporten som handlar om internationella jämförelser. Men han vill tydligen bara läsa vartannat stycke. De andra styckena har jag redan pekat på i repliken till Eva Zetterberg, som också uppehöll sig vid samma stycken som Hans Hela temat i kapitlet Kasta inte ut barnet med badvattnet överensstämmer utomordentligt väl med det anförande jag höll. Vi skall ta till vara det bästa i vårt system och det bästa från de utländska exemplen, och det är precis vad som har skett. De som brytt sig om att närmare sätta sig in i husläkarpropositionen och socialutskottets betänkande vet om att sådana saker som ersättningsmodellerna i stor utsträckning har påverkats av erfarenheter från andra håll. Men om det nu behövs får jag väl, fru talman, än en gång läsa upp det som Hans Karlsson inte vill tala om, t.ex. erfarenheterna från Storbritannien: ''Husläkarens roll som patientens fasta punkt och den goda patient/läkarrelationen vill man givetvis slå vakt om. Där anser man sig ha en klar styrka jämfört med svensk primärvård.'' Sedan kom Hans Karlsson in på frågan om frihet. Det är alldeles uppenbart att det han menar med frihet är frihet för huvudmännen. Vi skall ha en stor frihet för de svenska huvudmännen inom de verksamheter de är ansvariga för, men vi skall också ha stor frihet för medborgarna. Det är ju det som hela verksamheten syftar till. I det här konkreta fallet innebär husläkarlagen enligt min bestämda mening en god avvägning, när det gäller att lägga fast grundläggande rättigheter och skyldigheter för patienter och läkare runt om i vårt land och stora möjligheter till lokala och regionala variationer. Detta uppehöll jag mig också vid i mitt anförande. Hans Karlsson har för att vara socialdemokrat iklätt sig en litet ovanlig roll genom att företräda kampen mot byråkrati i vårt land. Jag är tacksam för alla som vill ansluta sig till den kampen, men om Hans Karlsson anser att det känns som ett stort ok för exempelvis vårt danska broderfolk att man där har en husläkare att gå till, så tror jag att han skulle kunna vinna på ett studiebesök där.
Fru talman! Jag vill fortsätta att läsa ur SPRI:s rapport. Statsrådet säger att jag läser bara varannan rad, men det skulle i så fall också kunna gälla statsrådet. Jag läser litet längre ner på samma sida: ''Utvecklingen i de länder som studerats i projektet är i många avseenden, om än i olika takt, på väg i riktning mot en ''svensk' primärvård.'' Statsrådet säger att vi här plockar det bästa ur olika system. Det är just vad sjukvårdshuvudmännen håller på med ute i landet, var och en från sina skilda utgångspunkter, möjligheter, resurser osv. Men detta arbete stoppas nu. Vilken huvudman vågar fortsätta detta utvecklingsarbete när man inte vet i vilken grad det ramlar ner frifräsare och etablerar sig som husläkare på grund av den här lagen? I verkligheten innebär det som riksdagen nu är på väg att göra att vi försvårar och försinkar utvecklingen av primärvården. Vi kommer att få vänta längre innan vi får en utvecklad primärvård än om vi hade avstått från att införa detta system, än om vi hade låtit huvudmännen fortsätta det utvecklingsarbete som nu pågår. Varför får inte människor själva välja om de vill lista sig eller inte, statsrådet Könberg? Varför skall vi nu belasta samhällsekonomin med en massa nya kostnader, bara därför att vi skall centralreglera primärvården, sjukvården?
Fru talman! När riksdagen i slutet på 1970-talet diskuterade den proposition som emanerade från den utredning som fru talmannen satte till i sin dåvarande egenskap, var Socialdemokraterna emot husläkarförslaget. Nu säger de att förslaget om husläkare var en bra idé på 1970-talet -- det har man insett efteråt -- men att det inte fungerar på 1990 Vad det egentligen handlar om -- det framgick ganska tydligt i Hans Karlssons senaste inlägg -- är att det som gör att Socialdemokraterna är så hätska motståndare till ett husläkarförslag är den del som handlar om etableringsrätt på vissa villkor för dem som vill etablera sig. Det är vaktslåendet om landstingens vetorätt mot etableringar som styr hela den socialdemokratiska argumentationen, och jag tycker att det var bra att det framkom så tydligt som det gjorde här. Socialdemokraterna betraktar det nuvarande systemet, där det finns alltför få allmänläkare och där alltför få människor träffar samma läkare vid sina kontakter, som ett frihetssystem, men ett förslag som innebär att alla skall få möjlighet att välja en egen läkare som någonting som handlar om ofrihet. Jag skall med intresse följa Hans Karlssons försök att få svenska folket att tro på det.
Fru talman! Jag skall inte fortsätta citatläsningen ur SPRI-rapporten, då Hans Karlsson har visat att SPRI värnar om den svenska modellen och pekar på hur man kan utveckla den och ta med de inslag i propositionen som kan leda framåt. Vad jag vill peka på är det som jag tog upp i mitt inledningsanförande. Jag vill inte svartmåla förslaget, tankarna eller ambitionen från vare sig regeringens eller utskottsmajoritetens sida. Jag är övertygad om att man har tagit fram förslaget och bearbetat det för att förbättra för den enskilde patienten och göra sjukvården bättre. På den punkten vill jag inte rikta någon som helst kritik. Jag tror också att ambitionen är att visa hur man kan öka kontinuiteten. Det som jag inte ställer upp på och som gör att vi ansluter oss till de socialdemokratiska reservationerna, är det sätt som man vill genomföra detta på. Det kommer att bli ett brott mot den nuvarande primärvårdsorganisationen, som vi tycker i allt väsentligt är bra. Därför säger Vänsterpartiet nej till reformen som den ser ut just nu och som den har förelagts riksdagen. Statsrådet var inne på avdelningen studiebesök och rekommenderade Hans Karlsson ett besök i Danmark. Exemplet Helsingborg nämndes också. Socialutskottet var för inte så länge sedan på besök just i Helsingborg och studerade hur husläkarreformen hade fungerat när man försökt att på egen hand ta vara på den. Det var mycket intressant, och man hade många kritiska synpunkter mot regeringens förslag. Man pekade också på ett klart problem, nämligen att sjukvårdskonsumtionen hade ökat drastiskt där systemet införts. Därför undrar jag om Bo Könberg har varit på besök i Helsingborg eller om han skulle kunna intressera sig för det. Jag tror att man har en hel del att lära där. Fru talman! I mitt första inlägg frågade jag hur statsrådet Könberg som regeringens representant såg på detta att socialutskottet nu har ökat på statens budgetunderskott med ca 200 miljoner. Är det också något som regeringen tycker är positivt i riksdagsbehandlingen?